Fru talman! Det hade varit intressant om Kjell Arne Welin hade lagt ner samma miljöengagemang när det gäller den nuvarande trafiken över Öresund. Den nuvarande trafiken, som i huvudsak sker med färjor, släpper i realiteten ut mer än vad en kommande kombinerad väg och järnvägsförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn kommer att göra. Jag hade sett fram emot att Kjell-Arne Welin hade engagerat sig i den debatten. Men det har han inte gjort. Vidare har vi subventionerna och de beräkningar som Kjell-Arne Welin hänvisade till. Jag tror att han i sitt anförande nämnde 40--50 miljarder. De beräkningarna bygger på osakligt material. Ett exempel är att i den kalkylen har man räknat in de projekt som Malmö kommun har initierat kring citytunneln. Det har tagits med som en kostnad för broprojektet i de siffror som Kjell-Arne Welin nämnde. Men det är helt ovidkommande. Det är Malmö kommun som har initierat tunneln som en lösning för Malmös vidkommande. Den lösning som anvisas i Öresundsdelegationens förslag och i avtalet med Danmark utgör en annan trafiklösning i regionen som finansieras med hjälp av avgifter från trafikanterna. Fru talman! Jag skall inte ytterligare gå in på miljöfrågorna. De har belysts i den tidigare debatten. Den rad av utredningar som har genomförts visar klart att det är möjligt att genomföra broprojektet utan någon dramatisk påverkan på miljön på det sätt som görs gällande av Fru talman! Jag yrkar än en gång bifall till utskottets förslag.

Fru talman! En bro mellan Malmö och Köpenhamn är inte bara en förbindelseled mellan två länder utan också visionen om en bättre framtid för två regioner som varit hårt prövade under de senaste decennierna. Denna vision blir förvisso inte verklig enbart med en bro mellan Malmö och Köpenhamn. Det krävs mycket annat också som kan binda samman folk på en mängd olika områden. Det gäller för industri och näringsliv. Men det gäller i precis lika stor utsträckning för universitet, forskning, turism och kultur. För att möjliggöra detta har en bro en stor betydelse. Men en dag som denna, när vi förhoppningsvis skall fatta ett historisk beslut i denna kammare, är det viktigt att vi har klart för oss att det krävs mer än så. Ingen enskild åtgärd kommer att ha så stor betydelse som just denna bro.

Därmed gav han förmodligen uttryck för det danska gemytets kulturkrock med andra sidan av Öresund. Alltför länge har detta sund, som i läget mellan Malmö och Köpenhamn ändå inte är mer än 17 kilometer brett, inneburit avgörande negativa konsekvenser. I åtskilliga sammanhang är vi många som har konstaterat att om det hade varit land i stället för hav som skilt Sverige och Danmark åt, så hade vi byggt en väg och en järnväg för länge sedan. Ingen skulle, förmodligen, ha motsatt sig detta. Om det hade legat ett berg i vägen, så hade vi sprängt oss fram. Det har vi under årens lopp varit bra på i Sverige, och det finns ingen anledning att tro att vi hade gjort på något annat sätt just här. Men nu är det ett vattendrag på 17 kilometer, och det skiljer två länder åt. Då har vi i stället ägnat oss åt att utreda frågan. Det har vi gjort i över 100 år. Likväl finns det i dag krav på fortsatta utredningar. När en utredning varit klar så har det tillsatts en ny. När denna varit klar, har den fått tilläggsdirektiv. När utredningen har utrett även i enlighet med dessa tilläggsdirektiv, har det varit dags att börja om från början igen. Det har inte blivit bättre av att samma hanteringsprocedur dessutom har upprepats i två länder. Det är därför utomordentligt glädjande att det nu uppenbarligen finns en politisk majoritet som anser att frågan nu faktiskt har utretts tillräckligt och att vi i dag äntligen skall kunna fatta beslut. Fru talman! Jag har vid åtskilliga tillfällen, inte minst i denna kammare, klagat på den socialdemokratiska beslutsvåndan i denna fråga. Låt mig därför en dag som denna säga att kommunikationsminister Georg Andersson har, som jag ser det, all heder av det sätt som han har drivit frågan på fram till ett avtal med den danska regeringen och till dagens riksdagsbehandling. Utan detta handlag med frågan hade vi förmodligen fortfarande befunnit oss på utredningsstadiet. Det är många fördelar som vi kan uppnå med en förbättrad närhet över Öresund. Inom närområdet finns bl.a. universitetsstäderna Lund, Malmö, Köpenhamn och Roskilde, fyra stora sjukhus med avancerad medicinsk forskning och två moderna flygplatser, som kan utgöra varandras komplement. I ett område bestående av Skåne och Själland bor ca 3,5 miljoner människor. Genom den vallgrav som Öresund alltid utgjort har vi aldrig lyckats utnyttja den fördel som ligger just i denna närhet. Det är en del av detta som vi skall kunna uppnå med dagens beslut. Sverige behöver en fast förbindelselänk till kontinenten för att möjliggöra en utveckling där Skånes demografiska tyngdpunkt inte längre är 08 Framtidsregionen är Öresundsregionen och inte en korridor mellan Stockholm och Uppsala. Det avtal som träffats mellan den svenska och den danska regeringen är, som trafikutskottet påpekat, en strategisk och viktig satsning inför framtiden som också går att förena med höga miljökrav. För att följa upp detta är det också positivt att utskottet förutsätter att riksdagen, på grund av de vittgående ekonomiska mandaten, skall få en årlig ekonomisk redovisning av hur projektet fortskrider, men också en avrapportering av de miljömässiga avvägningar och insatser som kommer att göras. För att anspela på en tidigare debatt och ett tidigare beslut i denna kammare skulle jag kunna säga: Detta är varken steget eller steg ett. Det är ett steg bland väldigt många, men ett synnerligen betydelsefullt sådant. Det är viktigt att inte utgå från att allt är klart i och med att den svenska riksdagen fattar sitt beslut. Men utan detta beslut blir det aldrig någon fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Det beslut som fattas i dag kommer förhoppningsvis att följas av ett likadant i det danska folketinget i mitten av augusti. Tillsammans kommer dessa båda beslut att möjliggöra en byggstart 1993 och en färdig förbindelse någonstans kring sekelskiftet. Fru talman! Jag inledde med att citera den danske författaren Johannes Jensens ord om att Asien börjar i Malmö. I dag kan vi förhoppningsvis konstatera att Sverige är på väg att bli en aktiv del i ett nytt framväxande Europa och att Malmö och Skåne är på väg att bli den spjutspets som deras geografiska närhet till kontinenten egentligen hela tiden berättigat till. Det beslut som riksdagen i dag står i begrepp att fatta kommer att möjliggöra detta. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan i dess helhet.
Fru talman! Jag måste göra en mycket kort kommentar till Per Stenmarcks ansvarslösa tal om framtiden. Har inte Per Stenmarck hört ett ord om de problem som ett antal vetenskapsmän redovisat och som ledamöter här i kammaren timme efter timme har repeterat! Det steg Per Stenmarck talar om är ett steg som allvarligt kommer att påverka vår framtida miljö, och det är ansvarslöst att fatta sådana beslut. Det är inte fråga om beslutsvånda. Det är fråga om beslutsansvar.
Fru talman! För att någorlunda föra tillbaka debatten till ordningen vill jag påminna om att vi nu diskuterar en vägstump på 17 kilometer. Men denna debatt har kommit att handla om, som jag ser det, allt mellan torskar och piggvar i Östersjön till risken för en jordbävning i Malmö. Det är odiskutabelt att vi har miljöproblem i Skåne. Ingen skall förneka att det är på det viset. Vi har dessa problem trots att vi faktiskt fortfarande saknar denna väg på 17 kilometer. Däremot finns det tusentals andra broar runt omkring i Sverige som förmodligen även för Skånes del har ställt till med mer miljöproblem än vad denna bro mellan Malmö och Köpenhamn kommer att förorsaka. En allt större del av de miljöproblem vi har, har sitt ursprung utanför Skåne och i mycket stor utsträckning t.o.m. utanför vårt lands gränser. Det hindrar inte att vi även måste ta itu med våra egna miljöproblem och i detta fall naturligtvis med bilarna och alla de föroreningar som dessa förorsakar. Men jag känner mig ganska lugn i förvissningen om att tekniken aldrig står stilla och att i stort sett varenda personbil som kör över denna bro när den väl är färdig kommer att vara utrustad med katalytisk avgasrening.

Fru talman! Vi kan ju ha olika visioner om regionen Skåne och vilken betydelse en broförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn kan ha. Men jag tror att det är viktigt, när vi fattar beslut i den här kammaren, att vi ändå på en rad punkter kommer ner på jorden och diskuterar verkligheten. Fru talman! Jag skulle vilja ägna mina minuter åt att koncentrera debatten om en Öresundsbro till frågan om projektets finansiella styrka, dess lönsamhet och det finansiella risktagande som projektet kan innebära för finansiärer och, kommunikationsministern, garantigivaren. Det innebär inte att jag på något sätt undervärderar de miljömässiga effekterna, men dem har många andra talare tagit upp här i dag, så dem tänker jag inte beröra. De ekonomiska frågorna kring Öresundsbron tycker jag är ganska viktiga att belysa. Det kan vara viktigt inte minst av det skälet att många av dem som är kategoriska förespråkare för en Öresundsbro i varje fall enligt egen utsago är rationella och pragmatiska människor som är intresserade av en del kalla fakta när det gäller ekonomi. Jag kan försäkra riksdagens ledamöter som sitter i kammaren nu -- och jag gör det med en viss insyn i hur de kommersiella och finansiella marknaderna fungerar och resonerar -- att det är inte med alldeles full respekt och beundran man ser politiker hantera investeringsprojekt av den här karaktären, det må vara Öresundsbron lika väl som andra projekt. Det må vara att dessa aktörer i den allmänna debatten framstår som tillskyndare av enskilda projekt. En helt annan sak är deras strikt affärsmässiga bedömningar av enskilda projekt när det kommer till kritan. Öresundsbron skall vara en investering. Det innebär att projektet skall bära sina egna kostnader och på sikt ge avkastning och räntabilitet på investerade resurser och också förhoppningsvis på sikt ett överskott, som enligt förslaget skall finansiera en del anslutningsvägar. Det innebär vidare att projektet skall finansieras med trafikavgifter och inte subventioneras via skattemedel. Det är intentionerna i det svenskdanska avtalet, som vi nu har att behandla. Jag tror att det är viktigt att fastslå detta, fru talman, då jag är den förste att erkänna att vi inte alltid i den här kammaren riktigt klart gör distinktionen mellan investeringar och utgiftsökningar i den statliga budget och balansredovisningen. Enligt förslaget skall projekteringen och byggandet av Öresundsbron till uteslutande del ske genom upplåning på den öppna kapitalmarknaden och därigenom likviditetsmässigt inte belasta statsfinanserna. Som investering kommer därför också Öresundsbrons kommersiella och affärsmässiga styrka att bedömas och analyseras av presumtiva intressenter på den finansiella marknaden. Något annat har vi inte att vänta av dem. Kapitalmarknaden kommer att bedöma broprojektets räntabilitet med hänsyn till marknadsbedömningar, trafikutveckling, konkurrensförmåga för projektet, prissättning, priskänslighet och inte minst återbetalningsförmåga. I andra hand avgörs självfallet också kreditvärdigheten av den finansiella styrkan och uthålligheten hos ägarna bakom projektet, i det här fallet de båda staterna. Det intressanta är -- jag riktar mig nu till kommunikationsministern, eftersom han är den ende socialdemokraten som är i kammaren, och det är inte dåligt -- att liknande projekt internationellt många gånger har baserats på utställda garantier från samhälle och statsmakter snarare än på projektens direkta kommersiella affärsmässiga styrka.

Många gånger visar det kanske inte på det negativa i projektet, men det visar på svårigheterna att göra korrekta analyser och kalkyler. Oftast överskattas intäktsutvecklingen, medan kostnaderna och investeringsnivån underskattas. Återbetalningseller, som vi säger, pay off-tiden förskjuts framåt. Ju fler osäkra faktorer som föreligger vad gäller trafikutveckling, konkurrenssituation etc., desto påtagligare framstår projektet för kapitalmarknaden som ett utpräglat högriskprojekt. Den tredje aspekten som inte är ointressant för det här projektet gäller kapitalmarkandens intresse över huvud taget att tillhandahålla riskvilligt kapital. Det hänger samman med den allmänna tillgången på kapital och situationen på kreditmarknaden i stort men inte minst med behovet av och efterfrågan på kapital på andra ställen när det gäller alternativa investeringar. Jag måste säga att inte minst med hänsyn till vad som har skett på kapitalmarknaden den senaste tiden och det som är kännetecknande för den internationella kreditmarknaden just nu framstår Öresundsbron som ett högriskprojekt. Tillgången på riskvilligt kapital just nu är inte så påtaglig ute i världen. Den har dramatiskt försämrats. Vi vet att ledande företrädare både för Riksbanken i Japan och för Deutsche Bank uttalar detta. Öresundsbron är, som jag sade, ett högriskprojekt. Avtalet och de ekonomiska kalkylerna -- många talare har varit inne på det tidigare -- bygger på ålderdomliga prognoser, som i sin tur bygger på oprecisa antaganden. Vi har ett betyande spann när det gäller intäkts och kostnadskalkylerna för detta projekt. Det gör, fru talman och kommunikationsministern, att projektets attraktionskraft på marknaden inte är speciellt stor. Det framgår också av att finansiärerna inte står i kö. För några år sedan sade talesmän för näringslivet att bara det fattats beslut om bron, skulle de finansiera den. Det har också funnits ledamöter av den här kammaren som sagt att det behövs inga garantier, för det här kommer näringslivet och marknaden att klara av. Var finns de i dag? Tystnaden är total från näringslivet och från de här företrädarna. Det skall man inte klandra dem för, men skälet till tystnaden är sannolikt att man bedömer projektet strikt affärsmässigt, och därigenom är det inte heller så intressant. Det skulle vara intressant att fråga, eftersom kommunikationsministern är här: Vilka intressenter och finansiärer är det som kommunikationsministern ser framför sig, när nu det statliga bolaget skall bildas? Man hänvisar visserligen till att danskarna uttalat att det måste vara ett statligt konsortium, men även om vi vill ha en statlig majoritet i bolagen kunde vi bjuda in några av intressenterna som delägare i dem. Men var finns de? Är det AP-fondernas nya placeringsmöjligheter som skall användas för placering i broprojektet? För min del tror jag inte att möjligheterna att få en bra avkastning på pensionskapitalet då är så speciellt stora. Fru talman! Jag tror att de ekonomiska kalkylerna kring detta projekt är mycket osäkra. Även om det har bedyrats i denna debatt att detta är ett projekt som inte skall finansieras av skattebetalarna, är jag rädd för att de garantier för projektet som krävs av statsmakterna kommer att behöva aktiveras för detta projekt. Jag tycker också när jag lyssnar på debatten att det är litet oklart vad som skall täckas av trafikavgifterna. Ingår t.ex. den yttre ringvägen i Malmö i detta? Det framgår inte riktigt tydligt av beskrivningarna av projektet. Vad händer om projektets återbetalningstider förlängs etc.? Fru talman! Det finns, som jag sagt, många frågetecken omkring det här projektets ekonomi. För min del tror jag inte att möjligheterna att hitta externa finansiärer för detta projekt är speciellt stora, som läget ser ut i dag. Men det som oroar mig är att vi i förslaget till avtal ger möjligheter för dem som skall vara ägare till moderbolaget, i det här fallet banverket och vägverket, att fritt använda driftmedel för att köpa aktier i moderbolaget. Mot den bakgrunden infinner sig följande fråga: Vad händer när det blygsamma aktiekapitalet om milj.kr. för Danmark -- snabbt har förbrukats? Detta aktiekapital är ju försumbart med tanke på den omslutning som moderbolagen skall ha. I det läget kan nytt ägarkapital behöva tillföras. Med den skrivning som jag har uppfattat i propositionen är det fritt fram för vägverket och banverket att använda sina ordinarie medel för att tillskjuta nytt aktiekapital. Detta kommer såvitt jag förstår gå ut över andra projekt som vägverket och banverket arbetar med. Fru talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till de reservationer som Elving Andersson tidigare har gjort. Jag vill med detta säga att jag för min del trots allt tror att det beslut som riksdagen i dag fattar i denna fråga kommer att bli lika historiskt som 1973

Fru talman! Man har i olika sammanhang gjort gällande att frågan om momsbefrielse skulle utgöra en gigantisk subvention. Låt mig bara påpeka att det här är ett internationellt projekt. Vi kommer att konkurrera med färjetrafiken. Då är det rimligt att samma villkor i fråga om moms gäller på färjetrafik och broförbindelse.

Fru talman! Jag vill tacka Jan Strömdahl för att han tog upp kraven på miljöanalys. I mitt öra ringer den lovande miljöministern Birgitta Dahls löften om att hela broprojektet självfallet skall miljöprövas enligt all svensk lagstiftning, men av det har det inte blivit en tumme ens -- jo, en tumme kan vi kanske säga -- i regeringens proposition. Fru talman! Inledningsvis vill jag, när vi har glädjen att ha kvar kommunikationsministern, spinna vidare på den här lagvägen som Jan Strömdahl har varit inne på. Enligt 1979 års trafikpolitiska beslut skall alla investeringar i infrastruktur inom transportsektorn föregås av en samhällsekonomisk värdering av projekten. Man brukar säga att vägprojekten skall föregås av en objektsanalys, beräkningar av restidsvinster, trafiksäkerhetsvinster och sådant som inkluderas i en samhällsekonomisk analys. Vägverket har inte, såvitt jag vet, gjort någon sådan utan hänvisar till kommunikationsdepartementet i den här frågan. Jag har hittills förgäves försökt att få ut dessa uppgifter. Det skulle vara intressant att få veta om man uppfyller 1979 års trafikpolitiska beslut i riksdagen om att genomföra en sådan samhällsekonomisk värdering. Sedan till en ordningsfråga, fru talman. Det förekommer propåer om att man skall korta ner sina anföranden och att man inte skall ta repliker osv. Jag förstår irritationen från riksdagsförvaltningen, kammarkansliet osv. över att det här tar lång tid. Men det är, fru talman och kära kammarkansli, inte mitt eller bromotståndarnas fel. Felet består i att vi har fått en undermålig proposition på vårt bord. Därefter har vi fått en dålig utskottsbehandling, och till råga på allt har ingen offentlig utfrågning skett. Tre eller fyra utskott har av tidsbrist bedömt att de inte kan svara på den här oerhört viktiga propositionen i ett yttrande till trafikutskottet. Detta är undermåligt, och detta är konsekvensen av en dålig utskottsbehandling. Vi får då den här debatten i kammaren. Jag är ledsen, jag hade kunnat komprimera mig mycket mer om vi hade kunnat ta upp det här uttömande på utskottsutfrågningar, i yttranden och diskussioner i olika utskott. Men detta har körts rakt igenom på rekordtid. Fru talman! Öresundsbron kan bli dess förespråkares Watergate. Hanteringen av detta gigantiska broförslag kan kanske inte i alla delar liknas vid Nixons skumraskaffärer i kontorshuset Watergate i Washington DC, men själva namnet, Watergate, gör ändå att man snuddar vid tanken. Östersjön och Kattegatt i den känsliga vattenport, eller Watergate, som är Öresund. Kommunikationsminister Georg Andersson står kanske inte för inbrott i något kampanjhögkvarter, men han, regeringen och deras lakejer här i kammaren står definitivt för ett oöverskådligt och kriminellt brott mot naturen, mot Östersjön och mot människors och samhällens hälsa vid Öresund. När han i olika sammanhang har hävdat, och han fortsätter att hävda det här i debatten dess värre, att regeringen har anlitat all tillgänglig expertis och att denna expertis har godkänt broplanerna, så är det inte sant. Som politiker från samtliga riksdagspartier har påpekat i en tämligen unik gemensam artikel i Sydsvenska Dagbladet i måndags, har forskare och vetenskapsmän i en rad discipliner varnat för följderna av ett brobygge. ''Rör inte Öresund'', säger t.ex. professorn i marinekologi vid Stockholms unversitet, Bengt-Owe Jansson. Det har refererats till honom flera gånger tidigare här i dag. Ingen kan med bestämdhet förutse följderna av ingrepp i Öresund, menar han. Vi bromotståndare lyssnar, som man kanske kan förstå av debatten här, på vad kunskaparna har att säga och blir lätt tunnelförespråkare när vi får klart för oss att en borrad järnvägstunnel inte alls belastas av de uppenbara miljökonsekvenser som en bro får. En tunnel utför kanske ett lika gott trafikarbete som en bro någonsin gör. Fru talman! Jag vill tala om trafik och samhällsstrukturen i Öresundsområdet. Jag vill påvisa att en kombinerad bil och järnvägsförbindelse är ödesdiger vare sig vi talar om miljö, trafik eller ekonomi. Jag vill också göra klart hur väl en borrad järnvägstunnel skulle kunna lösa många av de problem som nu belastar vår Skåneregion och även Själland på den danska sidan. I de europeiska perspektivet är Öresundsområdet och de danska öarna ett ytterst miljökänsligt nålsöga mellan kontinenten och den skandinaviska halvön. Det har flyttfåglarna alltid vetat. Det var den nordligaste regionen som de klassiska grekerna hade kännedom om. Under Hansans guldålder var här en blomstrande handelskultur med den sjöfartstekniska utveckling som då rådde. Genom historiska öden kom här att bli en nationsgräns, vars barriäreffekter ytterligare förstärkts av landtransporternas utveckling under de senaste 150 åren. Även genom världskrigens förbistring har den gemensamma sydbaltiska kulturen åtskilts, och den svenska kommunikationsministern kallar därför Öresund en vallgrav. Per Stenmarck sade också att det har varit en vallgrav under all överskådlig tid, vilket jag knappast kan hålla med om. Nu har vi ett helt nytt läge. Nationsbarriärerna upplöses, och närliggande regioner förstår mer och mer att samarbeta med varandra. Det samarbetet hoppas åtminstone jag skall utvecklas, oavsett vilka vägar den nysovjetiska EG-konstruktionen tar. Jag hoppas exempelvis kunna få läsa kongens by-aviser lika naturligt som Mälardrakarna till det skånska morgonkaffet; i dag kommer Berlingske Tidende och Politiken till Malmö dagen efter att Presam har centralbehandlat dem i Stockholm. Vet ni om det? Tysklands enande och Polens frihetsutveckling är andra glädjande företeelser i Öresunds närområde. Det breddar onekligen det skånska perspektivet. Handel och resande kommer att kunna ta många fler vägar till och från Skandinavien än dem man är hänvisad till genom efterkrigstidens koncentration mot Hamburg. I det nya Europa som växer fram spelar järnvägen åter en central roll. Enbart i EG finns beslut om järnvägssatsningar på 1 100 miljarder svenska kronor. I det lilla Schweiz satsar man så mycket som 110 miljarder på avancerade järnvägar företrädesvis i tunnlar för att bli kvitt lastbilstrafiken och undvika hotande miljökatastrofer. Biltrafikens avgaser hotar nämligen den jordbindande skogen i alplandskapets sluttningar. Dör skogen kommer enorma jordskred att kunna begrava hela dalar, och Schweiz blir ett kalfjäll. Vilka slutsatser, fru talman, bör vi i Sydbaltikum dra av denna nya europeiska utveckling? Ja, jag har svårt att se att det skulle vara att vi skall fullfölja det europeiska motorvägseländet genom vår redan alltför försurade och miljödrabbade Öresundsregion. Om Schweiz riskerar att bli ett kalfjäll är hotet mot Skåne en form av nordisk öken. Den logiska konsekvensen är ju tvärtom att Öresund får bli en stoppbock för motorvägarna och i stället får bilda inkörsport till ett nytt ekologiskt Europa, oavsett från vilken sida man kommer. Då är det borrade järnvägstunnlar och moderna, renade färjor som vi skall satsa på. Gör vi inte det utan bygger vidare på efterkrigstidens slösande motorvägskultur drar vi på oss den lastbilstrafik som kontinentens länder är i färd med att befria sig från genom satsningarna på högkvalitativa järnvägsnätet. Jag avstår från att upprepa den förödande kritik som vi riktat mot broplaner ur klassiskt naturvårdsoch miljöperspektiv. Den kritiken har, tycker jag, bl.a. Roy Ottosson redan framfört kunnigt och väl. Jag vill i stället uppehålla mig vid några avgörande trafiktekniska och regionplanemässiga faktorer, som enbart de dömer ut broprojektet. Åkare, speditörer och transportarbetare är alla överens om att Öresundsbron inte betyder ett skvatt för deras verksamhet. Skall man använda den för Europatrafiken, på väg eller järnväg, tvingas man till en omväg på 17 mil över Stora Bält, så länge man inte bygger en motsvarande förbindelse över Femer Bält, och det finns det inget som helst beslut om, även om det finns en vänlig skrivning i den bilaterala avtalstexten. Den danska vägföreningen har dock lanserat vad jag vill kalla en högerextremistisk lösning med enbart en motorvägstunnel under Femer Bält. Skulle denna plan förverkligas vore katastrofen för Malmöområdet och de danska öarna fulländad. Långtradarna skulle få en orimlig konkurrensfördel gentemot tågen, som skulle tvingas gå hela omvägen över Jylland. Även om långtradarchaufförer behöver lagstadgad vila och bäst får det på de långa färjelinjerna mellan Skåne och Tyskland skulle konkurrensen driva upp en mycket omfattande lastbilstrafik genom Danmark. Detta kanske även om ingen fast förbindelse kommer till stånd över Femer Bält, eftersom långtradarna kan anpassa sig bättre än järnvägstrafiken. Samtidigt tvingas, som vi har hört här, SJ och DSB att avtalsmässigt betala 150 Öresundsbron, vare sig man får transportunderlag eller inte. Både svenska och danska sjöfartstekniker har genom datorsimuleringar kommit fram till krav på ett seglingsfritt spann på minst 500 meter för samtidig passage av stora oceangående fartyg i båda riktningar. I dag har man bara räknat med 330 meter. Ingen vågar säga att tunga godståg samtidigt och i båda riktningar skall kunna befara ett 500 meter brett spann. Något sådant exempel finns inte någonstans i världen. Av denna anledning talas det om reglering av tågtrafiken som en lösning, vilken naturligtvis ytterligare försämrar järnvägens konkurrenssituation. Problemet med för stor rörlig last i beräkningssammanhang är för övrigt redan känt från Store Bält-förbindelsen, där man just av denna anledning tvingats borra en järnvägstunnel parallellt med den 70 meter höga högbron. Förvecklingarna med övriga Östersjöländer som hindras i sin passage genom Öresund har andra talare tagit upp. Anslutningsvägar och anslutningsjärnvägar till bron är ytterligare ett sorgligt och halvt bortglömt kapitel. På Amager förekommer allt envisare lokal kritik mot att motorvägarna kommer att slå sönder miljön än värre än vad som redan är fallet med störningarna från storflygplatsen Kastrup. Enligt en obekräftad uppgift är de danska socialdemokraterna nu så splittrade att de skulle vara beredda att genomföra en snabbutredning av en borrad järnbanetunnel. Malmö kommer att bli insnärjd av en enorm asfalts-, stål och betonggördel, kantad med supermarknader, Eurostopp och liknande miljöstörande etableringar. Tyvärr har inte tillräckligt många malmöbor och än mindre deras företrädare insett att drömmen om Europabron kan bli en mardröm med en enorm trafikapparat för en återvändsbro till Själland, som nu fortfarande är en ö. Store Bält-förbindelsen har ju gått i stå och är för närvarande åratal försenad enligt vad man nu beräknar. Det mest makabra inslaget i denna vid det här laget sorglustiga historia är påhittet att bygga en sju kilometer lång s.k. citytunnel under Malmö för att knyta samman centralstationen med bron. Projektet är kostnadsberäknat till 5 miljarder kronor, och förslaget framförs på största allvar. Att tunneln behövs om man bygger bron förstår jag men det är ändå ett stilla vansinne som visar att broprojektet är helt fellokaliserat. För dessa 5 miljarder kronor skulle man ju i stället få hela den svenska delen av en tunnel direkt till Kastrup från Malmö central -- om man drog den åt rätt håll vill säga. Om bron men inte citytunneln byggs tvingas alla tåg -- det är en viss risk för det från ekonomisk synpunkt, eller hur? till en mils rundkörning kring hela Malmö för att komma upp på bron. Jag hoppas att kammarens ärade ledamöter känner till något om Malmös stadsgeografi. Malmö central riskerar då att bli utan de nya och dyra snabbtågen, som i stället går direkt från Lund via den nya stationen Malmö Syd och Kastrup. Malmöborna borde inse att detta kan vara katastrofalt för stadens möjligheter till vital pånyttfödelse. Risken är ju uppenbar, ärade ledamöter på Skånebänken -- att staden kommer att vittra inifrån och ut när stora investeringar läggs ute på den skånska myllan i stället för på förnyelse av områdena kring centralen och inre hamnområdet. Det är för mig en gåta att ingen av de tongivande Malmöpolitikerna har insett denna fara. De Malmöpolitiker som yttrat sig här talar som om det fortfarande var 1960-tal; man har en mycket luddig uppfattning om de här sakerna och förstår inte sitt eget bästa. Vi tycker från miljöpartiet att de företrädarna för Malmö är sorglustiga, både lokalt och här i riksdagen. I det bilaterala avtalets motivtext står att bron är till för att skapa en gemensam arbets och bostadsmarknad i Öresundsregionen. Med mina utgångspunkter motsätter jag mig en sådan målsättning, för vilken förbindelse man än må skapa. Skall det dessutom ske via en bilbro kommer det miljöbelastade och tidskrävande transportarbetet att öka totalt sätt. Människor tvingas mer eller mindre in i denna gemensamma pendlingsregion och får, som i alla metropolregioner i världen, tillbringa en stor del av sin vakna tid i buss och bilköer. Färden blir ofärd, långtifrån välfärd. Städer som Roskilde, Köpenhamn, Malmö och Lund har medeltida stadskärnor. De är redan gastkramade av cirkulerande och parkerande bilar. Det finns inget utrymme för en ytterligare ökning av denna biltrafik. En allvarlig farhåga är också att busstrafiken kommer att gynnas på bekostnad av den önskvärda ökningen av tågtrafiken. Trafik från Söderslätt i Skåne kommer regionalt att ha lättare att leta sig upp på bron via väg än järnväg. Busscharter av olika slag kan förväntas ta en stor del av trafiken. Denna farhåga gäller särskilt om inte citytunneln kommer till utförande. Pågatågstrafiken får ju då en föga attraktiv säckstation i Malmö Central. Kastrup, Köpenhamn eller bortom blir ju rimligen att tågen inte skall gå in och vända vid Malmö Central. Uppfylls inte detta krav kommer bussar att ta marknadsandelar även norrifrån i Skåne och Herr talman! Ett kulturellt och ekonomiskt samarbete, som också motiverar avtalet, kan dock -- menar jag -- vara till gagn för båda folken. Innan nationsgränsen och de utvecklade landtransporterna kom till har regionen -- som jag tidigare berörde -- samverkat ekonomiskt och kulturellt. Det kan inte vara fel att återuppliva denna historiska bas för samverkan, men det kan ske på helt andra sätt än med en bilbro. Carl Frick och jag föreslår i motion T92 att man utreder det alternativ som vi kallar miljölänken. Förslaget har -- som allt annat i detta misshandlade ärende -- avslagits på ett summariskt vis. Jag skall därför nu redovisa detta alternativ. Bält. Från Malmö är avståndet till Hamburg bara Malmö. Med svenska snabbtåg klaras alltså färden på två timmar med stopp i Kastrup, Köpenhamn och Lübeck. Denna bana förtjänar att kallas miljölänken. Den skulle nämligen ge tågen effektiva konkurrensfördelar gentemot bilar, bussar, lastbilar, flygbåtar, svävare, helikoptrar och kortdistansflyg på och kring denna sträcka. Miljölänken skulle medföra att de fossilbränsledrivna trafikslagen mer eller mindre slås ut. Undantaget är förstås bilfärjetrafiken Helsingborg--Helsingör, som i stället blomstrar, och direktfärjorna Skåne--Tyskland. Någon ren bilförbindelse byggs nämligen inte, utan bara en ren järnvägsförbindelse. Den rena järnvägsförbindelsen kan förväntas reducera den långväga lastbilstrafiken väsentligt. Den ger flygplatsen Kastrup direkt spårförbindelse såväl med Skåne som Köpenhamn och övriga delar av Sverige och Danmark. Detta torde i södra Skandinavien reducera pendlingstrafiken både på väg och i luften och ge motsvarande ökning för tågen. Kostnaden för hela miljölänken torde inte överstiga kostnaderna för enbart Öresundsbron med anslutningar. Man talar ju om en kostnad uppemot 40 miljarder kronor. För den summan skulle man utan vidare klara både borrad tunnel i Längden blir 20 kilometer. Förutsättningarna för kontinuerlig s.k. fullortsborrning är särdeles gynnsamma i södra Öresund, eftersom det mäktiga och lättbearbetade kalksedimentet ger bättre förutsättningar än t.ex. vid Store Bält, där ett lager med lera och morän för närvarande har stoppat borrningarna. Man bör observera att tunnelvolymerna bara är en tredjedel av de volymer som man i den s.k. nollösningen skall muddra från sundets botten -- tre i stället för nio tio miljoner kubikmeter. Kalkstenen kan för övrigt malas ned och spridas över våra försurade sjöar -- det kanske är ett tips. En reservhållplats anläggs dolt under Saltholm. Från den nybyggda men nedlagda och utbjudna -- det lär för närvarande vara en jakt på köpare i USA -- Saab-fabriken går järnvägen helt enkelt i markplanet via Malmö västra bangård längs det befintliga industrispåret in till Malmö Central. Man behöver inte bygga ned detta i en tunnel under Malmö Central. Det finns sådana idéer, men det finns ingen anledning att göra det. I direkt anslutning till den nuvarande säckstationen byggs en ny terminal mellan posthuset och stationsbyggnaden. Biltrafiken mellan hamnområdet och stadskärnan kan klaras genom någon bro eller kort tunnel -- dock inte i läget vid Skeppsbron, där troligen bara gång och cykeltrafik bör klaras i ett tråg under järnvägen. På detta vis kan faktiskt nedläggningen av Saabfabriken påpassligt utnyttjas. Anläggningen har en utomordentlig placering för prefabricering av de mantelelement som behövs till tunnlarna. Detta i sundet redan utfyllda område kan också användas för övrig tunnelanknuten verksamhet. Området kan efter byggtiden återställas för bostäder -- som malmöborna helst vill ha --, mindre tillverkningsindustri och kontor. Kockums fritidsanläggning ligger alldeles intill och blir en utomordentlig tillgång för tunnelarbetarna på deras fritid under flera års arbete. Herr talman! Med särskild hänvisning till min motion T92 yrkandena 2 och 3 yrkar jag bifall till reservation 1, som tre partier står bakom. Själland, Köpenhamn, Kastrup och övriga Skåne stimuleras uppbyggnaden av gamla och nya järnvägar i hela landskapet. I en solfjäder runt Malmö och Lund från väster kan nämnas nya västkustbanan genom Landskrona och Helsingborg -- med den nya knutpunkt som nyss har invigts --, en ny bana till Höganäs och -- som planerat -- en tunnel under Hallandsåsen, förstås. Ängelholm skall självfallet med pågatåg -- tösatåg, som vi ibland säger -- fortsätta att verka för den regionala trafiken. Vi har den befintliga södra stambanan, eventuellt skall vi satsa på en ny bana Lund--Hörby--Kristianstad. Man bör bygga upp den gamla Simrisbanan med länk till Lund. Malmö och Trelleborg är en självklarhet och eventuellt också en ny bana till Skanör--Falsterbo via Vällinge -- och stoppa för Guds skull bygget av väg 100. Denna nya bana skulle med fördel kunna gå genom Limhamn på den s.k. Sillabanan. Om alla dessa banor byggs ut får i stort sett alla Skånes 33 kommuner järnvägsförbindelse med varandra. Det innebär att kollektivtrafiksandelen i Skåne bör kunna komma upp i nivå med Göteborgs 30 % och Stockholms 50 % -- eller däremellan -- av den totala persontrafiken. Detta skulle kunna ske till en kostnad på några miljarder. Det kan lätt inlemmas i den stora planen för järnvägsinvesteringar i Sverige. Den planen står miljöpartiet för. För denna plan har vi också nu fått en viss respons från de flesta partier i riksdagen. Det är -- jämfört med Mälardalens investeringar -- ett rättvisekrav att motsvarande investeringar fastställes för Skåne. Herr talman! Jag har nu sakligt argumenterat mot broprojektet och dessutom redovisat en trafik och miljömässigt överlägset -- för att inte säga oslagbart -- alternativ, nämligen den s.k. miljölänken mellan Malmö och Hamburg. Jag har även tidigare i olika sammanhang framfört kritiken mot kommunikationsministerns låsning vid broalternativet och framför allt hans oförmåga att sakligt argumentera för detsamma. När man för fram tunnelalternativet sakligt och motiverat får man, utan några hållbara ekonomiska antaganden eller kalkylförutsättningar, svaret att det inte ekonomiskt håller. Jag har inte heller i dag hört några sådana. Det framförs mest som en besvärjelse. Georg Andersson säger att det är fascinerande att man kan bygga en sådan här stor bro. I TV-programmet Miljöbilder sade han -- med ett lån från industriförbundets senaste kampanj -- att det är ett lyft för Sverige. Men av någon outgrundlig anledning ser han samtidigt inte särskilt glad ut. När jag under våren bad att få förklarat hur taxepolitiken skulle bedrivas fick jag till svar att det skulle framgå av propositionen, vilket det sannerligen inte gjorde. I stället förs det fram som ett ledande motiv för förslaget att frågan om bron har utretts så länge att man inte kan utreda den längre och att vi av den anledningen nu måste fatta ett beslut. Tydligen skall detta ske helt oberoende av utredningarnas kvalitet genom åren och oberoende av att utredningarnas resultat ibland ändå har visat på stora svårigheter med detta gigantiska broprojekt. En del svårigheter har man fått stoppa i Malmöhus läns styrelses lådor på grund av att de inte passade in. Man tar sig för pannan. Herr talman! Varför är det nu så bråttom att fatta det här beslutet om bron? Är riksdagen möjligen en lekstuga för Georg Anderssons personliga prestige i sammanhanget? Vill han kunna skriva på sin gravsten att han drev igenom beslutet om ett brofiasko? Danskarnas stöd för bron är kanske på väg att rämna, vilket jag har nämnt tidigare. I alla händelser tänker man på danskt håll inte fatta något beslut i folketinget förrän möjligen den 14 augusti, och då kommer man kanske att tveka på grund av det nära förestående svenska valet -- vad vet jag? Är Georg Andersson rädd för att de sakliga argumenten skall hinna upp hans skygglappsförsedda expressbeslut? Har kommunikationsministern otillbörliga kopplingar till bilindustrin och näringslivet efter samma mönster som Kjell-Olof Feldt? Hur stort är, Jan Andersson, det egentliga stödet inom socialdemokratin för denna halsstarriga låsning vid den mest miljöfientliga lösning man kan tänka sig? Hemma i Lund liksom i Helsingborg är hela arbetarkommunen mot bron. Hur är det med kvinnorna, ungdomarna, broderskaparna och facken? Detta frågar jag mig, och jag kommer i den mån jag behöver att delta aktivt med repliker under resten av den här debatten. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga miljöpartiets reservationer och följer därmed Roy Ottossons tidigare yrkande. I första hand stöder jag liksom Roy Ottosson och flera andra talare återremissyrkandet.

Herr talman! Frågan om en Öresundsbro, en bilbro över Öresund, har föregåtts av en långvarig och till stora delar polariserad debatt. Anhängarna till en bro har beskrivit den som en tulipanaros, som löser i stort sett alla problem som finns i regionen. Det är naturligtvis inte sant. Bron har emellertid också, av dem som varit motståndare till den, beskrivits som en katastrof huvudsakligen för miljön. Jag skulle inte vilja gå så långt som till att säga att en bilbro över Öresund skulle vara en katastrof för området, men den får tillräckligt stora negativa konsekvenser för miljön i ett redan hårt ansträngt område. Därför är en tunnel att föredra. Enligt propositionen är ett argument för en bilbro att den ur kommunikationssynpunkt för oss närmare Europa. Det är knappast sant. Det är bara att titta på kartan och konstatera att om man skall komma ned till Europa, är den närmaste vägen att åka från södra delen av Skåne ner till Tyskland, till Rügen och Rostock, eller att åka från Ystad ner till Polen. Det är den närmaste vägen. Inte ens om man väljer vägen över Danmark kommer en bilbro över Öresund att vara den närmsta vägen. Fortfarande är H--H-leden, dvs. leden mellan Helsingborg och Helsingör, närmare. Där har man för övrigt också gjort stora investeringar i terminaler och nya färjor för att kunna förbättra kommunikationerna. Nu sägs det att det skulle gå snabbare att färdas över bilbron än att ta färjan över H--H-leden. Men för dem som färdas långt och som då och då behöver ta en paus -- det behöver man ju när man färdas långt ned till kontinenten -- är det naturligt att göra det just på färjan. Även om man i framtiden skulle färdas över en bro skulle det bli nödvändigt med pauser, och bron kommer därmed inte att innebära någon tidsvinst för de personer som färdas ned till kontinenten. Talet om de dåliga förbindelserna över Öresund är bara delvis sant. Det stämmer inte när det gäller den norra delen av Öresund. Där finns i dag mycket goda förbindelser. När man kommer över Öresund till Danmark befinner man sig på en ö, och man kan ta sig vidare till ytterligare en ö via en bro och via en tunnel ner till Lolland. Men sedan är det stopp, sedan finns ingen förbindelse. Det sägs i propositionen att danskarna har lovat att arbeta för en fast förbindelse över Femer bält. Allvarligt talat tror jag inte att det är särskilt realistiskt att danskarna kommer att arbeta särskilt aktivt för detta. Jag tror att danskarna har ett intresse av att få trafiken att gå över Danmark, över bron och tunneln över Stora bält och Lilla bält. Det är ett danskt intresse. Det tyska intresset av att satsa på de väginvesteringar som en fast förbindelse över Femer bält innebär är i dag också minimalt med tanke på de stora investeringar Tyskland måste göra mellan de västra och östra delarna av landet. Det är alltså inte särskilt troligt att en förbindelse snart blir av över Femer bält. Köpenhamn, där förbindelserna i dag är dåliga, det skall jag villigt erkänna. Detta beror mycket på att man nere i den regionen har väntat på ett brobeslut och varit synnerligen inaktiv när det gäller investeringar som skulle kunna förbättra förbindelserna. Vidare är det inte heller, med tanke på dagens trafiksituation i Köpenhamn och trafiksituationen i Malmö--Lundområdet, särskilt välbetänkt att bygga en förbindelse som ytterligare stimulerar biltrafiken. Man skulle i stället vidta infrastrukturåtgärder som försvårar biltrafiken. Det hade varit bättre med en spårbunden förbindelse. Tunnelalternativet avfärdas väldigt snabbt av ekonomiska skäl. Det är naturligtvis svårt att över huvud taget göra ekonomiska bedömningar i fråga om både bron och tunneln. Jag kan bara konstatera att Öresundsdelegationerna inte var lika tvärsäkra. Den danska Öresundsdelegationen var tvärtom ganska optimistisk om att en tunnel skulle löna sig med den avskrivningstid på 30 år som beräkningarna var gjorda på. Om man hade överfört den svenska delegationens beräkningar till en avskrivningstid på 50 år skulle även det gå ihop. Alla har alltså inte varit lika kategoriska som man nu är i propositionen. Det avgörande skälet mot en bilbro är trots allt miljökonsekvenserna, bl.a. vattengenomströmningen. Det har i dag talats mycket om detta. Vi kan konstatera att experterna är oeniga om den s.k. nollösningen. De som har förordat en nollösning bygger sitt resonemang på en teoretisk modell. Detta är att spela hasard med det viktiga liv som finns i Öresund och Östersjön. En annan miljökonsekvens är de föroreningar bilismen orsakar i luften och vattnet. Det har också i detta sammanhang talats om någon form av nollösning. Man säger då att detta projekt ger upphov till ny biltrafik som ger negativa konsekvenser men att andra åtgärder då måste kompensera för detta. Men räcker den ambitionen i det område där vi har de suraste jordarna och där skogsdöden är som störst? Nej, givetvis inte. Ambitionen borde vara att miljön i västra Skåne skall förbättras avsevärt. Den medvetenheten finns förmodligen -- annars hade väl inte Anhängarna till en bilbro brukar säga om trafiken över bron att de inte är märkvärdigt, vare sig man räknar med att 6 000 eller 8 000 bilar skall gå över bron på ett dygn -- vi vet inte vilken av siffrorna som kommer att bli den riktiga. Men det är ju inte det som är det intressanta. Det konstaterar Öresundsdelegationen, och det sägs också i propositionen. Det intressanta är hur en bilbro påverkar det samlade trafikflödet i hela regionen. På vilket sätt påverkar detta biltrafiken i hela regionen? Trots allt utredande har ingen förutom Miljödelegationen västra Skåne undersökt de aspekterna, och delegationens analys visade att det blir fråga om stora negativa konsekvenser. Det är alltså fråga om motorvägar runt Malmö, där det kommer att etableras verksamheter som i sin tur innebär ytterligare biltrafik och ytterligare luftföroreningar. Med tanke på detta har ett antal socialdemokrater från nordvästra Skåne och från Kvinnoförbundet, SSU och broderskapsrörelsen väckt motioner i denna fråga, och vi har sagt att man borde göra en miljökonsekvensanalys innan man fattar beslut om vilket förbindelsealternativ som är det bästa. Analysen skall dels på ett bättre sätt än vad som i dag har gjorts undersöka miljöfrågorna, bl.a. vattengenomströmningen, dels göra en samlad bedömning av hur trafikutvecklingen i regionen påverkas av olika alternativ. Detta skall alltså göras innan ett beslut fattas. Vi hade tänkt lägga fram ett eget yrkande med denna innebörd, men vi fann sent omsider att våra motioner omfattas av reservation nr 1 i beslutsunderlaget, och vi kommer att yrka bifall till denna reservation. Vi kommer också att yrka bifall till reservation nr 2 som gäller avtalet. Vi vill emellertid göra en markering. Det finns en passus som rör skattebetalarna som vi faktiskt inte kan ställa oss bakom. Vi tror att bron kan finansieras via avgifter. I en passus i reservationen sägs att skattebetalarna kommer att drabbas hårt. Det är ologiskt att hävda att en bilbro inte skulle gå ihop ekonomiskt och att skattebetalarna får träda in i efterhand och att samtidigt hävda att en tågtunnel klarar sig ekonomiskt. Jag vill markera att vi inte står bakom den passusen. För övrigt stöder vi således reservation nr 1 och 2.

Herr talman! Jan Andersson uttrycker mycket som jag ställer mig bakom. Det gäller i stort sett allt. Däremot säger han att han inte tror att miljön kommer att hamna i en situation som kan närma sig katastrof. Det kanske jag inte heller tror, men, Jan Andersson, när det gäller miljön finns det ingen som egentligen kan säga vad som händer när den här bron väl är ett faktum. Om det blir katastrof eller ej vet vi inte. Däremot vet vi att det kommer att bli en mycket försämrad miljö. Eftersom Jan Andersson visar så stor klokhet när det gäller att förbättra beslutsunderlaget, begärde jag replik för att visa att osäkerheten inför framtiden är utomordentligt stor. Jan Andersson sade vidare att experterna är oeniga när det gäller vattengenomströmningen. Det är inte alls så. Experterna är oerhört eniga om att man inte kan garantera någonting i framtiden. Man vet faktiskt inte vad som händer när man förändrar vattengenomströmningarna i Öresund. Om Jan Andersson eller någon annan kan visa på en enda expert på det här området som är beredd att garantera att det inte kommer att bli några konsekvenser för vattengenomströmningen i Östersjön, skulle jag vara mycket tacksam. Trots idogt letande har jag inte lyckats hitta en enda sådan expert. Avslutningsvis sade Jan Andersson att han tror att bron kan självfinansieras via avgifter. Det är en dröm, och det finns redan tillräckligt mycket underlag för att man skall sluta ha sådana drömmar.

Herr talman! Om jag förstod Jan Andersson rätt så kommer han och som han säger vi -- jag hoppas att vi innebär nästintill 156 socialdemokrater -- att yrka bifall till reservationerna nr 1 och 2, rätta mig om jag har fel. Detta gläder mig oerhört. Det innebär att det finns politiker i kammaren som visar personlig integritet i politiken. Det krävs politisk råg i ryggen för att stå upp för sina åsikter. Jag tycker att det är en strongare linje än att i alla avseenden hålla sig till något slags partipiska eller partilinje. Jag utvecklar detta litet grand för att förklara min egen inställning och min tidigare framställning. Miljöpartiet de gröna har kongressbeslut på att säga nej till både förbindelse över och under Öresund. Jag har alltid hyst uppfattningen att en borrad järnvägstunnel troligen efter utredning kan visa sig vara den bästa lösningen för förbindelser via Öresund, och jag har hävdat det. Alla vet att jag har den uppfattningen, och jag fortsätter att hävda den här. Men det krävs som sagt politisk råg i ryggen för att framföra sina åsikter gentemot stora partier. Jag vill med detta visa uppskattning för Jan För övrigt vill jag korrigera mitt yrkande något. Jag yrkade nämligen bifall till det som Roy Ottosson för vår del yrkat bifall till, vilket inte innefattar vår reservation nr 9 om ekonomisk kompensation till SJ. Vi kan hoppa över den.
Herr talman! Jag får tacka Kjell Dahlström för de vänliga orden. Jag vet inte om det framgick av mitt anförande men jag avsåg att yrka bifall till reservation nr 1 och 2. Till Kjell-Arne Welin vill jag säga att vi är överens i sak såvitt jag förstår. Det är bara så att jag inte tycker om överdrifter i debatten. Därför sade jag att jag inte vill ta ordet katastrof i min mun. Jag tror att en bilbro kommer att medföra negativa konsekvenser för ett område som redan är hårt belastat ur miljösynpunkt. Det är min uppfattning, och det tycker jag räcker. När det gäller vattengenomströmningen är det bara att läsa innantill. Det finns ett antal experter som säger att en nollösning inte är möjlig, och det finns en del andra som säger att det är möjligt på teoretiska grunder. Det är en teoretisk modell, och det betonar vi också. Så ser faktiskt verkligheten ut. Bristen är att vi faktiskt inte vet, eftersom vi bara har en teoretisk modell.

Herr talman! Det är egentligen hårklyverier som vi håller på med nu, Jan Andersson. Jag tycker dock att det är oerhört viktigt att man markerar att det finns en osäkerhet inför framtiden när det gäller miljön och vattengenomströmningen. I dag kan man inte säga om det kommer att bli si eller så. Man kan bara tro på olika sätt. Jag delar helt den uppfattning som framfördes. Det är mycket glädjande att Jan Andersson som socialdemokrat yrkar bifall till reservation nr 1 och 2. Jag hoppas att han får med sig många partibröder.

Herr talman! Jag har inte sagt att jag tänker rösta för framställda återförvisningsyrkande. Jag har nämligen erfarenhet här i riksdagen av hur det kan bli i sådana sammanhang. Om man begär återförvisning av ett ärende och det trots allt finns en betryggande majoritet i det utskott som får tillbaka förslaget i fråga, innebär det bara att förslaget återkommer nästa dag i samma skick. Jag tycker att det är en onödig omgång. I stället tycker jag att det är bättre att vi genom vårt agerande i dag försöker pressa på, så att vi tvingar alla berörda myndigheter att göra en mycket noggrann miljöprövning av det här förslaget. Det kan ju leda till att man upptäcker att ändringar måste göras. I övrigt, som jag tidigare har sagt, accepterar jag numera en fast förbindelse över Öresund. Jag hoppas att den rejäla prövning som kan bli av ur miljösynpunkt kan bidra till att vi får till stånd en förbindelse som inte skadar miljön. Vidare hoppas jag att alla myndigheter som har att arbeta med den här prövningen är så pass ärliga att de, om bro och tunnelförslaget skulle visa sig vara mycket starkt miljöstörande, överväger att enbart bygga tunnel. Jag har en stark tilltro till myndigheterna och deras ärlighet på detta område. Vad som förutsätts är att det görs en rejäl miljöprövning. Det är på den punkten som jag har varit osäker.
Herr talman! Både Grethe Lundblad och jag är tydligen hoppfulla personer, men i olika sammanhang just nu, konstaterar jag. Efter den genomlysande debatt som vi äntligen har fått och som alltså visar att förslaget om en kombinerad bil och järnvägsbro har mycket allvarliga brister hyser jag hopp om att en återförvisning till trafikutskottet ändå skulle kunna innebära att man inser att detta måste prövas ytterligare litet grand. Det går inte att rusa i väg i expressfart. Det går alltså inte att i dag sammankalla trafikutskottet för att i morgon få tillbaka förslaget hit till kammaren efter partiledardebatten eller när det nu kan bli och sedan så att säga klubba ett beslut. Jag hoppas således att trafikutskottet har minst den sinnesnärvaro som Grethe Lundblad uppenbarligen hoppas och tror att regeringen och berörda myndigheter har. Men, kära Grethe Lundblad, vi vet ju inte vad det är för regering som om några månader skall ta ansvar för det som vi nu fattar beslut om.
Herr talman! Jag har lyssnat på vad talesmännen för utskottet i dag här har sagt, och utifrån vad jag då har hört är jag helt säker på att de inte tänker ändra sig i brådrasket. Det behövs säkert en noggrann miljöprövning. Jag vet att man exempelvis på naturvårdsverket är mycket intresserad av att ta itu med en miljöprövning i detta sammanhang. Jag tror att man i det avseendet kan ha förhoppningar om att det går att göra sådana förbättringar eller ändringar beträffande förslaget som kan innebära att det hela blir acceptabelt ur miljösynpunkt.

Herr talman! I stort sett håller jag med min kollega i försvarsutskottet Paul Ciszuk om att underlaget när det gäller effekterna för försvatet är bristfälligt. I försvarsutskottet har nämligen miljöpartiet, centerpartiet och vänsterpartiet framfört önskemål om att vi i utskottet skall titta på dessa saker. Det finns en mängd aspekter här som definitivt inte är utredda. Jag har en liten fundering i detta sammanhang, och jag tycker att den något illustrerar vad det är fråga om. Paul Ciszuk nämnde att färjetrafiken kommer att minska. Kapaciteten kommer alltså att minska när en större andel av transporterna sker över bron. Dock kan man fundera över det politiska läge som uppstår vid en sprängning av bron. Skulle det då vara möjligt med färjetrafik? Det är utomordentligt tveksamt. Detta belyser just hur värdefullt det hade varit om en försvarspolitisk belysning hade gjorts. Öresundsbron har av broförespråkarna framställts som ett projekt som är av vikt för hela landet, och det är naturligtvis riktigt. Bron ingår i en struktur. Syftet med denna struktur är att öka biltrafiken, att öka möjligheterna för en större andel transporter med bil. När det gäller Norrland ser vi som representerar den delen av landet effekterna av det här projektet från de mest skilda håll. Maggi Mikaelsson talade för en stund sedan om fisket. För Västnorrlands del, och jag representerar just Västernorrland, är andra samband aktuella. I och för sig försiggår fiske längs hela Östersjökusten. Detta har belysts tidigare i dag i många inlägg. Det här ingår i den struktur som jag inledningsvis talade om. Varje ökning av kapaciteten på E 4-an och andra stora vägar genererar naturligtvis en allt större trafik. Det finns få exempel i historien som talar för motsatsen. Man kan dra paralleller med bostadssituationen. Det sägs ju att det råder brist på bostäder i Stockholm. Så är det naturligtvis inte alls. Det är få platser här i landet där det finns så många bostäder som det finns just i Stockholm. Det är i stället fråga om att det är många människor som efterfrågar bostäder i Stockholm. Vi kan alltså vända på det hela och säga att det inte råder brist på bostäder i Stockholm utan att det är för många människor som bor här. Vi kan överföra detta till vägtrafiken. Det är inte brist på kapacitet på vägarna, det är för många bilar. Vilka åtgärder vidtar vi för att gynna andra sätt att transportera? Det är hela frågan och grunden för den här debatten. Det är naturligtvis inte slut med detta. När Öresundsbron finns där och när Höga kusten-bron finns där, är det naturligtvis ytterligare flaskhalsar i detta nät som skall ha så hög kapacitet -- bilförespråkarna anser ju att man måste öka kapaciteten. Vad blir det nästa gång? Det hela kommer naturligtvis aldrig att ta slut. Det är definitionsmässigt så, liksom det aldrig kommer att gå att bygga bort bostadsbristen i områden där det sker en ständig inflyttning. Herr talman! Öresundsbron är en del av denna nya struktur. Vi kan alltså inte bygga oss bort från det, utan vi måste bygga oss bort från föreställningen att vi kan låta biltrafiken expandera efter sin egen kraft.

Herr talman! Det här är väl som en debatt i en stor fråga skall vara i Sveriges riksdag. Här debatterar plötsligt folk från olika partier. Det finns inga enhetliga ståndpunkter ännu, utan man kan höra olika företrädare för samma parti ha olika uppfattningar. Det blir naturligtvis så i en så här stor fråga som berör så många områden. Det är härligt att vi har tillfälle att debattera frågan grundligt. Jag vill ta upp litet olika saker och vill börja med att kommentera den socialdemokratiska presskonferensen som man höll när partistyrelsen hade beslutat att säga ja till Öresundsbron. Jag var där, och journalisterna frågade om bl.a. brons och trafikens påverkan på miljön. Miljöministern svarade att trafikarbetet i regionen kommer att minska. Jag tror att kommunikationsministern instämde, men jag är litet osäker där. Min minnesbild är just av vad Birgitta Dahl sade, alltså att trafikarbetet i området kommer att minska. Journalisterna hade tydligen väldigt svårt att tro detta eftersom de fortsatte att ställa frågor. För säkerhets skull vill jag fråga kommunikationsministern: Trodde han då och tror han fortfarande att trafikarbetet kommer att minska när man bygger denna bro? En annan fråga från pressen var då: Oroar sig inte socialdemokraterna för vad miljörörelsen kommer att säga? Igen kommer jag ihåg vad Birgitta Dahl sade. Hon var övertygad om att miljörörelsen, när den väl satt sig in i frågan, skulle förstå att Öresundsbron inte skulle hota miljön. Miljöförbundets ordförande reste sig då, möjligen något okonventionellt, fullständigt rasande och skrek: Öresundsbrobeslutet är en krigsförklaring mot hela miljörörelsen. Det väckte naturligtvis en viss uppmärksamhet -- jag hörde det senare i radio och TV. Regeringen verkade inte heller den gången ha någon kontakt med verkligheten. Anade inte regeringen hur många människor den förolämpade -- gör man det inte heller nu -- eller att man retade upp människor genom att behandla dem som idioter? Det går inte att bluffa hur som helst. Nog måste regeringen veta mer om hur man kan vänta sig att trafiken i regionen kommer att ändra sig om man bygger en bro eller en tunnel. Det finns ett riksdagsbeslut om att alla investeringar i infrastrukturen inom trafiksektorn skall föregås av en samhällsekonomisk värdering av projektet. Det ingick i 1979 års trafikpolitiska beslut. Vägbyggen brukar också föregås av en objektanalys, en beräkning av restidsvinster, trafiksäkerhetsvinster och sådant som ingår i en samhällsekonomisk analys. Vägverket har inte gjort någon sådan utan hänvisar till kommunikationsdepartementet. Jag har inte sett kommunikationsdepartementets analys. Det är inte säkert att den finns officiellt, jag har bara hört rykten om att de resultat man har kommit fram till inte är så roliga. Jag vill passa på att fråga Georg Andersson om det finns en samhällsekonomisk värdering av Öresundsbrons lönsamhet och vilka resultat analysen gav. Alltså: Vad har man gjort i enlighet med 1979 års trafikpolitiska beslut? Jag skulle vara tacksam för besked på denna punkt. Herr talman! Ett allvarligt och växande miljöproblem är växthuseffekten. Andra talare har redan tagit upp frågan i debatten och påpekat att ökad trafik leder till ökade koldioxidutsläpp. Bl.a. tog Ingela Mårtensson upp detta för en stund sedan. Både moderaterna och folkpartisterna talade mycket bekymrade om just koldioxidutsläppen och växthuseffekten i en energipolitisk debatt, senast i går. Det gör de rätt i. Därför borde de för övrigt stödja miljöpartiets förslag om att varje år minska användningen av fossila bränslen. Min fråga blir då: Varför är moderaterna och folkpartisterna inte lika bekymrade över koldioxidutsläppen i trafiken? Förstår de inte att det också påverkar växthuseffekten? Jo, det är klart att de förstår. Inte kan väl t.ex. Gunnar Hökmark och Hadar Cars vara så okunniga eller dumma att de inte förstår. Tror de att väljarna är så dumma? Vad säger t.ex. Anders Castberger? Varför talar man om växthuseffekten och koldioxidutsläppen i en debatt men inte i en annan? Herr talman! Flera talare har tagit upp den internationella aspekten. Jag tror inte att det är möjligt att låtsas som om Sverige och Danmark inte behöver rådgöra med Östersjöstaterna därför att brobygget och bron inte skulle skapa miljöproblem. Det är bl.a. just därför vi debatterar i dag. Jordbruksutskottet har inte ens tagit sig tid att behandla frågan. Det kommer för övrigt, herr talman, vara ett av mina värsta minnen från riksdagen. Jag har många ljusa minnen också, men idén att vi i Sveriges riksdag skulle fatta ett beslut där inte jordbruksutskottet, som så att säga är riksdagens miljöutskott, inte har haft tillfälle att ens diskutera frågan är för mig fullständigt grotesk. Det är möjligt att det ger en försmak av riksdagens arbete när vi, om det allvarligaste skulle inträffa, går med i EG. Då spelar det egentligen ingen roll vad vi säger och tycker. Men det finns alltså miljöproblem, och nu säger Georg Andersson att vi kommer att göra en konsekvensanalys när de tekniska förutsättningarna är fastlagda, då vi så att säga vet vad vi skall analysera. Betyder det att vi skall ha konsultationer med Östersjöstaterna, Georg Andersson, då vi har gjort en miljöanalys? Då är vi vid startpunkten ingen, och det kan i och för sig vara bra, för då finns det fortfarande en chans att få det hela behandlat. En sak till som har med miljöproblemen att göra, ett problem som inte har diskuterats så mycket men som Ny teknik tog upp relativt nyligen. Det är att muddringsarbetet i samband med broarbetet vid Stora Bält hade lett till stora slamutsläpp. Det hade man inte räknat med. Man räknar inte nu med att det kommer att skapa miljöproblem. Det finns så mycket som händer när man ger sig in på stora projekt. Visst kommer miljön på olika sätt att påverkas. Det verkar litet märkligt att hävda att det saknas miljöproblem och att vi därför inte behöver rådgöra med våra grannstater. Dessutom förefaller det litet ohövligt mot t.ex. våra nordiska grannländer, naturligtvis även mot alla Östersjöstater, att inte rådgöra även om vi inte är alldeles tvungna. Lars-Erik Lövdén sade tidigare i debatten att den nordiska samhörigheten skulle stärkas. Jag tycker att det är ett egendomligt sätt att stärka den samhörigheten att köra över grannländerna och inte rådgöra i en sådan här stor fråga som gäller den gemensamma resursen Östersjön. Jag har en fråga till, herr talman, till Georg Andersson. I början av debatten skrattade kommunikationsministern när Viola Claesson citerade Birgitta Dahl. Jag blev förvånad, för jag tycker kanske att Georg Andersson inte borde ha någon anledning alls att skratta i dag. Jag har försökt att gissa varför han skrattade. Skrattade han för att han tyckte att det var festligt att man kan lura folk så lätt som Birgitta Dahl gjorde den gången? Eller tyckte han att det var lustigt att hon kunde säga något så löjligt? Skrattade han för att han tänkte på hur naiva de var på den tiden när de talade om miljöproblemen på det sätt som hon gjorde, innan man visste att man egentligen bara hade att ta instruktioner från EG och från ''Round Table of European Industrialist''? Detta är en ''missing link'' som skall fyllas med en bro, och det är inget att diskutera. Ja, det finns frågestecken. Lars-Erik Lövdén talade med stor glöd om bron och vad den kan ge Skåne. Handelsutbytet kommer att öka, vilket leder till en ökad pendling. Jag vill då fråga: Innebär det, Lars-Erik Lövdén, att det kanske också blir en ökad trafik? Herr talman! Jag har ställt en del frågor och jag hoppas att de som fortfarande är kvar i kammaren kan ge mig svar på dem.

Herr talman! Jag bor i Malmö. Det är där bron skall ligga. Därför talar jag med litet extra känsla om ett eventuellt brobygge. Jag börjar med att anföra ett citat av Kjell-Olof Feldt från 1970. Jag har hittat det i ett examensarbete från Journalisthögskolan i Göteborg. Citatet är aktuellt för broförespråkarna även i dag, efter vad jag har hört under dagens debatt i kammaren. Så här lyder citatet: ''Det är uppenbart att vi ska offra västkusten. Vi vill ha ekonomisk tillväxt. Vi struntar i om vi förstör några tiotal mil kust här i landet. Det finns hundratals mil kuster längs Medelhavet och andra hav.'' Så sade Kjell-Olof Feldt 1970. Per Stenmarck känner sig säker på att tekniken kommer att lösa de eventuella problem som ökad bilkörning genom Malmö kommer att medföra. Per Stenmarck tänker förmodligen likadant som en Malmöbo som jag känner till.

Det är bara personbilstrafik som kommer att gå över bron och den måste då kompensera de färre godstransporterna. Det uppgavs vid intervjutillfället att man räknar med att det för en långtradare skulle kosta 860 kr. att åka över bron och 125 kr. för en personbil. Det behövs alltså sju personbilar för att ersätta varje långtradare som i stället väljer färjan, enligt de ursprungliga prognoserna för bron. Det innebär en ökning med drygt 2 miljoner ytterligare personbilar för att den beräknade lönsamheten skall kunna uppnås. År 2000 kommer 5 milj. personbilar att passera bron per år. Men delegationen räknar bara med att 2,9 milj. bilar. Hur skall vi i Malmö tåla dessa avgaser? Arma Malmöbor! Hans Cavalli-Björkman fick frågan: ''Menar du att bilarna är rena år 2000?'' Han svarade: ''Vi har satt folk på månen och att vi inte år 2000 skulle ha fått bort bilarnas avgaser skall ingen försöka få in i min skalle.'' Han fick frågan: ''Menar du att bilarna är rena år 2000?'' Han svarade: ''Ja, absolut. Har vi inte tagit bort avgaserna på tio år, så äter jag upp min hatt.'' Räddhåga, ängslan, isolationism och pessimism betecknar bromotståndarna, enligt Georg Andersson.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 Sida upp och sida ner, dag ut och dag in talas det om hur dåligt det numera står till i Skåne. Vi måste ha ett Sturup som kan tävla med Arlanda. Tyngdpunkten måste flyttas från Stockholm till Västra Skåne, åtminstone måste vi göra ett försök. Vi måste bygga en bro över Öresund så att trafiken tvingas att gå igenom Malmö, annars tappar vi kontakten med de övriga Europa. Vi kommer på efterkälken. Vi är för små. Vi hör knappt till Europa. Ibland låter det som om man tror att Sverige kommer att slängas ut ur Europa, om vi inte går med i EG och om vi inte bygger en bro. Detta är ju ett sjukt resonemang, som på en gång är överlaga, storsvenskt och ''storebrorskomplexigt''. Egentligen är Skåne sjukt på ett helt annat sätt, och ett beslut att bygga en Öresundsbro skulle verkligen inte göra vår landända friskare. Malmö vill nämligen inte bli en stor avgastratt för den samlade biltrafiken till och från kontinenten. Tror ni att malmöborna frivilligt utsätter sig för en sådan ökning av luftföroreningarna som har kommit fram i diskussionen i dag? Varför skulle vi göra det? Från en SPRI-rapport 1988 kommer siffror som är allvarliga. Malmö landsting har redan 20 % fler dödsfall bland män i leukemi, dvs. blodcancer, 30 % fler dödfödda barn, 70 % fler dödsfall bland män i lungcancer och 90 % fler fall i bronkit, astma och emfysem, dvs. blåsbildning i lungorna, än andra landsting. En läkare vid Malmö allmänna sjukhus sade i december 1989 att 30 % av barnen i Malmö har astma eller allergi. Det är nästan en tredjedel av barnen. Det är faktiskt nödvändigt att ta itu med miljön, annars kommer snart halva Sverige att vara sjukt. I fiskehamnen i Limhamn har man vid prov inför en kommande muddring konstaterat höga halter gift i bottenproverna. Enligt Jon Larsson på länsstyrelsens naturvårdsenhet är siffrorna skrämmande. Konsekvenserna för djur och växtlivet kan bli mycket allvarliga om gifterna sprids i vattnet, vilket de gör vid en muddring. Kvicksilverhalten är 25 gånger högre än naturvårdsverkets alarmvärden, kadmiumhalten är 10 % högre, och PCB-halten fyra gånger högre än motsvarande alarmvärden som naturvårdsverket anger. Om alarmvärderna överskrids måste speciella åtgärder alltid vidtas. Om man fortsätter att muddra kan muddringsmassorna därför inte dumpas i havet som man brukar göra. De måste i stället förvaras på land. Eventuellt får man bädda in dem i en lerkista på soptippen Lernacken. Den ligger omedelbart söder om badplatsen Sibbarp i Öresundsbron ligga. Vilka muddermassor kommer inte detta att kräva. Det har i dag talats om 9,2 miljoner kubikmeter muddermassa. Var skall de läggas? Av miljömässiga, av mänskliga och av ekonomiska skäl har vi inte råd att bygga en Öresundsbro. Av miljömässiga skäl måste avgaserna från transportfordon minska i regionen för att försurningen, med bl.a. åtföljande träddöd, markurlakning, vattenförstöring och tungmetallförgiftning, inte skall förstöra vår landsända alldeles. Det vill vi inte. Dessutom får vi en höjning av koldioxidhalten som ger mer växthuseffekt. Som om detta inte vore nog ligger Skåne så till att man också måste importera andra länders industriutsläpp, som med vindarna kommer svepande över oss. Av mänskliga skäl måste vi höja, inte sänka, livskvaliteten i området. Här drabbas barnen särskilt hårt av astma, eksem och allergier. Inte skall vi väl behöva bli sjuka i vår strävan att öka välfärden. Det står faktiskt i vår grundlag att den offentliga makten som utgår från folket skall verka för social omsorg, trygghet och en god levnadsmiljö. Det står också att demokratins idéer skall bli vägledande inom samhällets alla områden. Det gäller alltså även vid ett beslutsfattande om en eventuell bro. Hur blir det med demokratin, och hur blir det med den goda levnadsmiljön i det här fallet? Av ekonomiska skäl kan vi inte låta sjukvårdskostnaderna växa oss över huvudet. Det har vi helt enkelt inte råd med. Vi måste hålla oss friskare, inte tvärtom öka riskerna för sjukdom i vår strävan efter mer och mer pengar. Nej, vi har inte råd att bygga någon bro över Öresund och inte heller någon förbindelse som förorsakar mer trafikavgaser. Detta är inte bara en fråga om pengar. Det är faktiskt en fråga om liv eller död, om vilken sorts liv vi vill leva och om vilka förutsättningar vi ger våra efterkommande att få föra en dräglig tillvaro. Vi vill inte heller bygga Citytunneln litet grand i onödan. Utan bro behövs den nämligen inte. De 5 miljarder som den kostar har vi bara inte råd med. Vi vill inte expandera ytterligare i Sydvästskåne, ett område som redan är så utsatt. Vi vill i stället styra utvecklingen i en naturresurssnål riktning när det gäller både trafik och energi. Vi vill satsa på förbättrade tågförbindelser och renare färjeförbindelser utefter hela västkusten. Vi måste sprida överfarterna och inte samla ihop bilarna till ett enda ställe. Sprid dem i stället utefter hela kusten där det skall finnas färjor. Vi vill att också andra delar av Skåne skall väckas till mer liv än i dag och få ta del av ett miljövänligt industriutbud så att hela och inte bara en överhettad region i Sydvästskåne få möjlighet att överleva. Till slut: Vi vill ha en lugn och trivsam stad som heter Malmö. Där skall naturen bli bevarad, och i omgivningarna skall det finnas fina strövområden och bra badstränder. Och i de planerna passar inte alls en Öresundsbro in.

Herr talman! Förra måndagen debatterade vi miljön här i riksdagen. Vad man då kunde glädjas åt, trots den stora mängden reservationer, var en gemensam ambition, från alla partier, att bidra till att skapa en långsiktig och hållbar utveckling, för att våra barn och barnbarn skall få leva kvar på den här jorden. Och med barn och barnbarn menar jag inte bara mina eller andra svenskars barn, utan jordens barn -- alla barn. Det finns en glädjande tendens i den politiska debatten i dag, nämligen att allt fler människor söker något nytt, något annat och djupare än ytterligare mer, fler och större. Jag är övertygad om att när detta nya blir omsatt i ord, begrepp och värderingar, är det denna nya insikt om att just jordens överlevnad och den sneda, ja helt sjuka, fördelningen av jordens tillgångar som blir den nya kompassriktningen. Vi är inte där ännu. De flesta människor i Sverige tycks fortfarande tro att jordens resurser, som i realiteten räcker till 500 miljoner, om alla skall leva på vår nivå och om vi inte skall förbruka jorden, egentligen räcker till 5,5 miljarder. Eller också tycker att de 5 miljarder människor som blir över om vi 500 miljoner skall gå på i gamla hjulspår inte har rätten till ett värdigt liv. Vi är ännu inte där. Den nya insikten och den nya värdeskalan finns inte. Hade vi varit där, hade debatten om Öresundsbron och dess miljökonsekvenser sannolikt förts på ett helt annat sätt. I vårt kvinnoförbund, det socialdemokratiska, är en stor majoritet motståndare till bron. Vi är det av miljöskäl. Under arbetet i vårt kvinnoförbund har vi fått ta del av mycket material från sakkunniga på området. Jag skall bara beskriva ett av dem. Där står bl.a. ''Under några årtionden har den skånska skogsmarken, landets mest högavkastande och bäst producerande skogsjord, förlorat mer än hälften av sin näringsreserv och i vissa fall så mycket näringsämnen att symptom på näringsbrist redan uppkommit. Samtidigt har Skånes tidigare kalkhaltiga skogsjordar omvandlats till landets suraste jordar, till och med surare än de jordar som ursprungligen har bildats av sura bergarter.'' Litet längre fram kan man läsa: ''Det mest allvarliga i dagens situation är kanske inte skadorna som sådana utan det förhållandet att skadorna på skogen och skogsmarken kunnat uppkomma och få den omfattning som de numera faktiskt har, inte bara i Skåne utan i hela södra och sydvästra Sverige. Den skånska naturen har aldrig tidigare varit så sårbar som i dag. Situationen blir ännu allvarligare om inte åtgärder snarast vidtas för att drastiskt minska mängden skadeframkallande ämnen i vår luft. Enda sättet att komma till rätta med dessa problem är att mycket kraftigt minska föroreningsutsläppen i luften.'' Längre ned står det: ''I denna situation är det inte försvarbart att göra stora ekonomiska investeringar i projekt som långsiktigt motverkar målet att snabbt minska utsläppen i luften och därmed minska belastningen på vår miljö.'' Detta är som sagt ett av de många dokument som har arbetats fram under förberedelserna för det här beslutet. Vad är det då för dokument? Är det, Svenska naturskyddsföreningens? Nej, är det ett dokument från Greanpeace eller någon annan miljöorganisation? Nej, herr talman, det är från länsstyrelsen i Malmöhus län, naturvårdsenheten. Det är ett underlag till Öresundsdelegationen 84, ett underlag som Öresundsdelegationen-84 aldrig fick sig tillsänt. Herr talman! Med detta instämmer jag i Jan Anderssons yrkande och också i den röstförklaring som han gjorde.

Fru talman! Jag faller gärna Viola Claesson i talet. Jag hade i stort sett samma tankegångar när jag hörde Margareta Winbergs fina anförande tidigare. Hon citerade en naturvårdstjänstemans, Öresundsdelegationens utredning, dvs. den som lades i byrålådan. Jag nämnde själv den utredningen i mitt tidigare anförande. Man kan fråga sig vad partilojalitet har för betydelse när ens parti går kräftgång i opinionen. Det kan vara en allvarlig varningsklocka om att man kanske skall lyssna mer till sin inre röst än på en utsmetad partiståndpunkt, som till slut kanske ingen står för. Vi känner väl alla som har deltagit i denna debatt på oss att ärligheten, sanningen och kunskapen finns på bromotståndarnas och tunnelförespråkarnas sida i dag. Jag tror att vi alla nästan besjälat känner det i dag. Jag vill upprepa det jag sade till Jan Andersson. Jag har själv i viss mån gått emot mitt partis ståndpunkt, vilken är ingen fast förbindelser, varken över eller under Öresund. Det är flera med mig som gör det i miljöpartiet. Men det kräver ett visst rakryggat beteende. Jag skulle vilja vädja till kvinnoförbundare inom socialdemokratin och alla andra som lyssnar på denna debatt via TV monitorerna på rummen, att verkligen observera att debatten har gjort en svängning. Det finns en förståelse för att detta betänkande inte är grundmurat baserat på sakkunskap. Sakkunskapen har framförts av motståndarna och reservanterna i debatten. Jag vill vädja till alla som hör detta, inte minst till Margareta Winberg, att utnyttja sin integritet som politiska människor att i första hand yrka för återremiss och rösta för det. I andra hand välkomnar vi så många som möjligt att rösta på reservationerna 1 och 2. Jag hoppas att de vinner gehör.

Fru talman! När jag reste mig efter Margareta Winbergs anförande var det egentligen för att instämma i det. Det Margareta Winberg sade var fint och bra för miljön och mot Öresundsbron. Sedan tänkte jag att det ändå var bra med en replik, för då kan jag be Margareta Winberg om hjälp att få svar på de frågor som jag ställde till Georg Winberg kanske vet om det finns en samhällsekonomisk värdering av Öresundsbrons lönsamhet och vilka resultat den analysen har gett. I den analysen skulle man också titta på vad som händer med trafiken osv. Det var något som skulle göras enligt 1979 års trafikpolitiska beslut. Jag mötte sedan Georg Andersson under middagspausen. Det visade sig att han inte skulle vara med längre. Om Margareta Winberg inte har svaret själv, lär vi få vänta på det. Fru talman! På vägen tillbaka till kammaren träffade jag de sista demonstranterna. Det har för andra dagen i rad varit livliga demonstrationer. I går var det mot kärnkraften, och i dag är det mot Öresundsbron. Det visade sig att demonstranterna hade kommit från hela landet. Några hade kanske kommit från Margareta Winbergs region. De kom från längst upp i norr och längst ner i söder och hela landet däremellan. Demonstranterna påpekade att det var inte bara bron som sådan demonstrationen gällde -- även om det var huvudändamålet -- utan även allt som bron stod för. Den var ett konkret exempel på en av de saker som drabbar Sverige med en EG-anslutning, nämligen den våldsamt ökade trafiken. Demonstranterna begärde av oss politiker att tänka efter före. Det har Margareta Winberg gjort, och jag tackar henne för det.

Fru talman! Även jag gladde mig åt Margareta Jag vill börja med att travestera en väl känd före detta finansminister: Denna skit har baxats ända hit, tyvärr. Att Östersjön är ett döende hav har konstaterats väldigt många gånger. Vi vet att det beror på att vi förorenar så förtvivlat mycket. Vi vet också att vi svenskar är en av de allra främsta förorenarna runt Östersjön. Vi släpper ut cirka fyra gånger mer förkvävande och dödande kväve per capita än vad polacker gör. Regeringen ger tillstånd till oljeletning utanför Gotland trots att den mycket väl vet att det kommer att leda till oljeutsläpp till ett redan härjat hav. Riksdagen kan inte tänka sig att ställa elementära säkerhetskrav på de oljefartyg som går på svenskt territorialvatten. Den kan inte tänka sig att ställa krav på dubbla bottnar. I min barndom var Östersjön ett rent och rikt hav. I dag är det ett smutsigt och allt fattigare hav. Det är länge sedan jag nere på Falsterbonäset hörde säl. Anledningen till den ökande fattigdomen är alla de förgiftande utsläpp som vi tillåter oss för att kunna öka den ekonomiska tillväxten och den materiella förbrukningen. Östersjön är ett tydligt exempel på hur industrisamhället förgiftar de ekologiska systemen och minskar den biologiska produktionen och mångfalden. Det är trots allt den biologiska produktionen som vi allihop lever av. Vi har även bilismen med dess stora och ökande förbränning av fossil energi, som binder kväve i stigande mängder trots all katalysatorrening. Trafikpolitiken främjar ju vägtransporter framför spårburna transporter. Det visar sig inte minst i beslutet att momsbelägga kollektivtrafiken. Det var ett av de sämsta besluten i riksdagen under denna mandatperiod. De som kan ha anledning att jubla över detta är bilindustrin och de som säljer drivmedel. Vad detta leder till blev jag varse för tre år sedan då jag återbesökte S:t Annas skärgård och Lars Norberg efter ett uppehåll på tio år. Där det tidigare var ett klart vatten fanns det nu stora mängder slemmiga grönalger. När jag flyger mellan Stockholm och Visby ser jag från luften hur de gröna bältena breder ut sig. Förskämningen av miljön är i full gång. Den är ett resultat av en medveten politik som de stora riksdagspartierna står bakom. Bilismen har även andra skadeverkningar än enbart utsläpp av kväveoxider och koldioxid. Den bidrar till att döda våra skogar. Billingensluttningarna mot Skara kallas nu allmänt dieseldödens dal. Från Skåne kommer nu alltmer alarmerande rapporter om skogsskador på såväl barrträd som lövträd. Det har gått så långt att skogsindustrins företrädare är djupt oroade. Även de har bidragit till att protestera mot brobygget. Hälsotillståndet hos dem som bor i Malmö är dåligt på grund av fordonstrafiken. Detta har Anita Stenberg vältaligt redogjort för. Det har sagts så väldigt mycket i denna fråga att jag tänker stryka en del av det jag tänkte säga. Men jag vill ta upp några saker som har med finansutskottet att göra. Också för mig som sitter i finansutskottet är det yttrande som finansutskottet har avlämnat i denna fråga mycket märkligt. Därmed har utskottet medvetet frångått ett riksdagsbeslut om att ställa garantier för stora projekt. Finansutskottet har i sitt betänkande 1984/85:37 angivit riktlinjer, som godkänts av riksdagen, för utfärdande av statliga garantier. Dessa riktlinjer innebär bl.a. att förslag om nya garantiformer skall underkastas samma restriktiva prövning som gäller för utgiftsåtaganden. Vid en sådan prövning bör särskilt uppmärksammas de risker som är förknippade med den tilltänkta garantigivningen. Det finns inga motiv angivna till varför dessa riktlinjer i riksdagsbeslutet skall frångås när det gäller Öresundsbroprojektet. Det gäller garantier på nära 20 miljarder kronor som skall behandlas på samma sätt som vilket annat utgiftsåtagande som helst. Så har inte skett. Det har inte kommit någon väl genomtänkt proposition som beskriver på vilket sätt det skall gå till, som man gör med andra utgiftsåtaganden som regeringen föreslår i budgetpropositionen. Det finns inget genomarbetat betänkande i denna fråga. Det är helt enkelt mycket upprörande att man tar så lätt på detta när det är fråga om så stora pengar. Detta projekt är utomordentligt finansiellt riskfyllt. Det betyder att det til syvende og sidst med all säkerhet blir skattebetalarna, vi vanliga medborgare, som får betala detta, på samma sätt som vi får betala annat genom skatten. Skatter behandlas ju på ett alldeles speciellt sätt i Sveriges riksdag, som vi alla väl känner till. Det är ett fantatiskt stort belopp. Regeringen begär i propositionen in blanco-bemyndigande på närmare 20 miljarder kronor. Det är ett belopp som är av samma storleksordning som det budgetunderskott som var aktuellt bara för några månader sedan. Nu har det tyvärr ökat våldsamt till minus 35 miljarder. Såvitt jag förstår strider detta Öresundsbrobeslut mot andra riksdagsbeslut, nämligen beslutet om utfärdande av statliga garantier. Egentligen borde det gamla beslutet om finansieringsprinciper rivas upp innan man fattar ett sådant här beslut. I och för sig har riksdagen rätt att fatta vilka beslut den vill, men det borde nogsamt klargöras att man här frångår ett tidigare riksdagsbeslut till förmån för finansieringen av detta projekt. Jag anser att det är mycket upprörande att det inte klart och tydligt anges att man inte behandlar detta projekt som vilket annat utgiftsåtagande som helst. Det finns en annan fråga som varit upp i debatten tidigare här i dag, nämligen att man skall momsbefria detta projekt. Inte heller här har det kommit någon proposition eller något betänkande. Vi vet ju själva hur det diskuteras när vi skall sänka momsen med några ynka procent och vilken fantastisk procedur det är. Men här är det minsann inga procedurer när man skall avstå från momsbelopp, och det rör sig om miljardbelopp som kommer att försvinna från statskassan. Man kan fråga sig om inte dessa pengar kunnat användas på något annat lämpligt sätt, t.ex. till investering i miljövänlig, miljöanpassad spårburen kollektivtrafik. Det hade vi ansett vara bra. Men det finns också andra problem. De internationella aspekterna på brobygget är mycket viktiga. Sverige och Danmark tar med bron ett strypgrepp på Östersjön som ett levande hav. Östersjön är inte bara ett svensk-danskt innanhav. Det skulle man nästan kunna tro med tanke på den diskussion som förts. Det finns rader av länder som har Östersjön som sitt innanhav: Tyskland, Polen, Finland med Åland. Alla dessa länder är beroende av vad som sker med Östersjön och dess liv. I vanliga fall brukar vi vara så solidariska och tala om internationellt ansvar. Men i det näraliggande konkreta fallet är solidariteten som bortblåst eftersom det nu gäller snäva kortsiktiga nationella intressen. Jag anser också att de partier, bl.a. moderata samlingspartiet och folkpartiet liberalerna, som nästan varje vecka har intressanta möten på Norrmalmstorg, skulle intressera sig och fråga dessa människor i Baltikum vad de anser om detta. Är de tillfrågade och vet de på något sätt om vad vi svenskar faktiskt kommer att ställa till med i deras livsmiljö utmed Östersjön? Jag anser att detta är fruktansvärt dåligt. Med det kommande riksdagsbeslutet planerar vi enligt min mening ett internationellt övergrepp mot andra länder och deras ekologi och därmed deras ekonomi. Det är sensationellt att Sverige och Danmark vill tillåta sig detta i en tid då internationalism, samarbete och ansvar står högt i kurs vid konferenser och middagstal. Jag undrar om Gorbatjov tog upp bron i diskussionen med regeringen när han var här på blixtvisit. Det är synd om så inte var fallet. Det borde han ha gjort. Det kan aldrig långsiktigt vara bra när man begår ovänliga handlingar mot andra länder. Jag kan inte finna att det finns några utrikespolitiska konsekvensbedömningar i betänkandet av någon betydelse. Om det nu är så att man prompt vill ha en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark borde allt tala för en borrad tunnel under Öresund. Det är en rimlig och miljöanpassad lösning. Då förhindrar man genomströmningsproblemen. Det finns då möjlighet att frakta massor av gods till och från kontinenten på räls i stället för på lastbil, och mycket miljöelände skulle kunna undvikas. Det hade onekligen varit av stort intresse om regeringen och utskottet hade velat beakta en tunnel och gjort ordentliga finansiella, ekonomiska och ekologiska konsekvensbeskrivningar. Brobeslutsunderlaget är så uselt och svagt att det bara finns en möjlig lösning, och det är att återremittera ärendet till utskottet för en ordentlig och ansvarsfull behandling. Det skall vara en behandling som tar upp de aktuella alternativen: bro, tunnel och färjetrafik. Man skall göra rimliga trafikbedömningar, fullständiga miljökonsekvensbeskrivningar för alla alternativen och fullständiga finansieringsbedömningar och bedömningar av skattekonsekvenser. Man bör även göra fullständiga försvarspolitiska bedömningar, något som Paul Ciszuk berörde, och dessutom göra andra internationella bedömningar och se vad man kan tänka sig i andra länder. Utskottet bör föreslå beslut som står i överensstämmelse med tidigare fattade riksdagsbeslut. Om utskottet inte vill göra detta måste gamla beslut rivas upp, och det måste motiveras. Härmed yrkar jag bifall till miljöpartiets återremissyrkande.

Fru talman! En sak som är väldigt fascinerande med att vara riksdagsledamot är att titta på vad som händer utanför det här huset och vad som händer i huset. En av de bitar som man särskilt en sådan här dag förundras mycket över är att socialdemokraterna och moderata samlingspartiet har ute på gator och torg utsett varandra till huvudmotståndare i valrörelsen. Ändå får vi här inne i detta hus uppleva gång på gång hur dessa båda partier gör gemensam sak, tar varandra i handen och fattar, som jag tycker, helt tokiga beslut på miljöområdet. Detta är faktiskt mycket intressant och också förvånande. Jag skulle önska att svenska folket kunde titta in litet mer i det här huset, att de kunde läsa protokoll och förstå hur det hela hänger ihop. Bron har ju i dag debatterats väldigt länge. I morse fick vi också en redogörelse för hur länge den hade debatterats innan den kom hit. Om det nu är så att frågan har utretts under så många år, blir man mycket förvånad över att man skall behöva få ett så dåligt beslutsunderlag på bordet. Den stressiga situationen i riksdagen skall inte vara upphov till att vi inte hinner bereda den här frågan, som har ältats under så många år. Jag känner mig som miljöpartiets representant i jordbruksutskottet faktiskt mycket upprörd över den hantering som frågan har fått. Det tycker jag att jag har all rätt till. Vi i vårt utskott fick inte yttra oss över frågan. Det här ärendet berör ju inte bara den viktiga miljöfrågan, som faktiskt är jordbruksutskottets ansvarsområde, utan också två av de viktiga huvudnäringar som jordbruksutskottet också ansvarar för, nämligen skogsbruket och fisket. Under det här året som jag har suttit i jordbruksutskottet har jag lärt mig att om det är någonting som jordbruksutskottet anser vara viktigt att yttra sig över så är det just de areella näringarna. Men här var man rörande överens om att man inte hade tid att yttra sig över detta. Ändå vet vi från bl.a. forskarrapporter att båda dessa näringar är kraftigt hotade genom det här brobeslutet. Ingen kan komma och säga att man vet vad som kommer att hända med fisket. Torskfisket i Östersjön är en stor och viktig näring. För att inte tala om skogen. Hela västra Sverige är kraftigt försurat, och vi får i miljörapport efter miljörapport reda på hur försurat det är och hur katastrofal situationen är. Vi har fått rapporter från Malmöområdet, Göteborgsområdet och även från mitt eget län, där länsstyrelsen vill utnämna området till katastrofområde. Vad gör riksdagen? Man tänker besluta i frågor som man inte alls vet vad de får för effekter. Man har inte tagit med de internationella aspekterna i den här viktiga frågan. I februari månad hade vi i Nordiska rådet vår ordinarie session. En av huvudfrågorna på den sessionen var kontakterna med de baltiska länderna och våra grannar runt Östersjön. Jag ställde en fråga till ministrarna om Öresundsbrons betydelse för Östersjön och vad man tänkte vidta för åtgärder. Svaret var mycket förvånande. Man svarade att det var en bilateral fråga. Jag tycker att det är mycket upprörande att Sveriges och Danmarks ministrar ensamma kan svara att det här är en bilateral fråga, som inte berör övriga länder runt Östersjön. Samtidigt talar vi hela tiden om hur bekymmersam situationen är i Östersjön och hur viktigt det är att vi vidtar åtgärder. Jag skall inte uppta mer debattid än nöden kräver. Många viktiga argument har redan kommit fram under debatten. Jag tycker att de som har lyssnat på den här debatten vid det här laget borde vara övertygade om att det här måste gå på återremiss. Jag kan inte tänka mig att någon ansvarstagande riksdagsledamot vill ta på sig ansvaret att besluta om ett brobygge utan en bättre beredning på miljösidan. Samtidigt är jag mycket förvånad över att inte miljöministern har varit här och deltagit i debatten. Det är som om regeringen trodde att det här bara är en trafikfråga, trots att vi vid det här laget vet, av forskningsrapporter, och annat, att det här är i huvudsak en miljöfråga. Den borde naturligtvis ha rönt ett stort intresse från vår miljöminister. Hon borde ha varit här och debatterat frågan utifrån miljöaspekten. Framför allt i internationella sammanhang hävdar Sverige någonting som är mycket bra och som man bl.a. har skrivit in i rapporten till det kommande stora miljömötet i Brasilien. Det är detta med försiktighetsprincipen. Försiktighetsprincipen innebär att när vi är osäkra på vad det får för konsekvenser tar vi inga beslut som kan leda till en situation som vi i dag inte vet något om. När man ser regeringens ställningstagande i den här frågan kan man fundera över om försiktighetsprincipen bara skall gälla uländer och dem som egentligen inte har råd att investera -- här hemma kan vi strunta i försiktighetsprincipen. Jag hoppas verkligen att alla riksdagsledamöter som har lyssnat till debatten i dag och funderat över sakfrågan också röstar på återremissförslaget.

Fru talman! Mycket har sagts i dag om Öresundsbron, mest negativt, och det är kanske i sin ordning. Det här anförandet var egentligen tänkt som en slutpunkt, men det kommer kanske fler punkter. Öresund har under tusentals år varit både föreningslänken och barriären mellan Danmark och Skåne. Under den danska tiden utgjorde Skåne en av de mest betydelsefulla danska regionerna. I Palle Laurings bok Danmark i Skåne kan vi alla återuppleva den danska kontakten som än i dag lever kvar i den skånska särarten. Skåne blev svenskt, och Öresund blev inte längre en föreningslänk, utan en barriär mot Danmark. Lunds universitet blev Skånes akademiska högborg, inte som tidigare universitetet i Köpenhamn. Under slutet av 1800-talet blev kontakterna mellan författare, konstnärer och universitet allt tätare. Många av våra stora författare hämtade sin inspiration på andra sidan sundet. I Frank Hellers, Frans G Bengtssons och Fritiof Nilsson Piratens böcker kan vi alla uppleva betydelsen av kontakterna över sundet mellan Lund/Malmö och Köpenhamn. Andra världskriget skapade ännu en gång en näst intill hermetiskt sluten gräns. Längs hela Öresundskusten blev vi isolerade från det land som betytt så mycket för oss. Freden 1945 betydde nya och vitala kontakter. Under de senaste decennierna har framför allt ekonomiska förhållanden återigen hindrat det täta utbytet. Detta har återspeglat sig i en nedgångstid för både Köpenhamn och Malmö, ja för hela Öresundsområdet. I vår tid då den tekniska, den vetenskapliga och den konstnärliga utvecklingen i så hög grad hänger samman inte enbart med elektroniska kontakter, utan också med mänskliga, har obeslutsamheten om den fasta förbindelsen över Öresund varit en black om foten för oss i Skåne och för våra grannar på Själland. Det är därför jag med stor tillfredsställelse ser på dagens, jag antar positiva, beslut om en bro. Det är inte bara fråga om ett beslut om en bro av cement, utan det är något mycket mer, nämligen ett beslut att återigen närmare än under de senaste decennierna knyta samman Skåne med Danmark. Jag förstår all den oro som uttryckts i kammaren i dag. Det finns alltid en rädsla inför framtiden. Isolationism har många försvare. Men ser vi tillbaka på vår historia och på andras folks historia har välstånd och kulturens utveckling haft sitt ursprung i nya kontakter mellan människor och idéer. På så sätt har ny inspiration fötts och nya lösningar på nya och gamla problem vuxit fram. Debatten här i kammaren visar på en stor skiljelinje. Det är egentligen inte en partipolitisk skiljelinje, utan en skiljelinje mellan pessimism och utvecklingsoptimism. Jag är utvecklingsoptimist. Måhända kommer många att säga att jag är naiv, men samtidigt blir jag också beskylld för att vara ansvarslös. Pessimisterna skapar kanske betydligt mer problem än de problem som de säger sig vilja skydda oss emot. Jag hoppas att vi är så toleranta och har en sådan respekt för varandras ståndpunkter att vi inser att vi alla har tänkt igenom problemen och kommit till olika lösningar. Nu får ett majoritetsbeslut, på gott och ont, fälla avgörandet.

Fru talman! Margit Gennser talar på ett sätt som om Sverige hade varit avskärmat från Danmark, men nu skall förbindelserna återigen bli bättre. Förbindelserna har faktiskt varit mycket nära. Danmark är ju ett av våra nordiska broderländer. Sverige och Danmark har lyckats att upprätthålla väldigt goda förbindelser. Om det är någonting som möjligen har grumlat förbindelserna med Danmark under de allra senaste åren är det att Danmark i en rad frågor har valt en annan linje än den samnordiska linjen på grund av att man tvingats till det genom sitt medlemskap i EG. Margit Gennser talar om optimism och pessimism, om utvecklingsoptimism. Hon menar väl att hon själv står för utvecklingsoptimism. De som inser miljöfarorna och i tid försöker att väja för dem skulle då vara utvecklingspessimister, om jag förstod logiken rätt. Det är en väldig skillnad på att vara optimist och att vara dumdristig. När vi nu ser att miljöförstörelsen ökar omkring oss, har vi väl kommit så långt att vi börjar med att försöka finna lösningar på problemen innan vi sitter där. Vi borde inte börja med att göra någonting chansartat och sedan hoppas att det skall finnas tekniska lösningar. Jag vill bara påminna Margit Gennser om att koldioxidutsläppen är ingenting som det går att ta hand om. Dessa utsläpp går igenom alla filter. Det rör sig om så enormt stora mängder utsläpp att de inte går att behandla som en liten förorening. Margit Gennser har faktiskt fel i sak, och det var det jag ville påpeka.
Fru talman! Det är naturligtvis riktigt att var och en på ett -- som jag antar -- så objektivt sätt som möjligt har gjort sina värderingar utifrån den erfarenhet och den kunskap som man besitter. Jag är också medveten om att det finns olika schateringar av optimism och pessimism. Vi har haft svårt med transporterna över sundet. Jag har hjälpt min man med att skjutsa en doktorand till Helsingör för att han behövde komma hem till Köpenhamn. Detta har jag gjort många gånger under den tid som doktoranden gjorde sitt mycket tunga och strävsamma avhandlingsarbete i Malmö. Jag har alltså verkligen fått uppleva hur dåliga våra kontakter med Danmark har varit. Det har skett en försämring under de senaste 20 åren nere vid södra delen av Jag tror ändå att vi känner en stor optimism för att vi skall klara många av de miljöproblem som vi har. Miljöproblemen går att klara i de länder som har marknadsekonomi. I länder med planhushållning, dålig industriell kapacitet och med en okontrollerad folkökning inträffar de stora miljökatastroferna. Det bästa sättet att bemästra miljöproblemen är att föra människor närmare varandra. Det skall vi börja med först hemmavid och sedan mera globalt.

Fru talman! Jag tycker att Bengt Silfverstrand, åtminstone delvis, talade klarspråk i sitt inlägg. När jag såg att han hade begärt ordet hade jag väl inte väntat mig något annat heller. De socialdemokrater som är för bron och som går upp i talarstolen är ganska lätt räknade. Detta har ju varit bromoståndarnas debattdag. Att jag vill diskutera litet mer med Bengt Silfverstrand beror på att det finns saker som han inte säger.

Det handlar ju om ett helt komplex av vägsystem. Vad beror det på att man inte tar upp detta? Vad beror det på att man inte bryr sig om detta, Bengt Silfverstrand? Någonstans finns det ju några som tydligen har så pass stort inflytande över både regering och riksdagsledamöter att dessa sanningar inte beaktas. Det är ju detta det handlar om.

Annars blir det bara formalia och något som jag ser som litet av demokratins upplösning, kanske på vägen mot att besluten skall fattas i Bryssel i vilket fall som helst.

Fru talman! Jag vill tacka Bengt Silfverstrand för stödet för reservationerna 1 och 2. Det är bra. Det behövs fler. Han var emellertid kritisk till återförvisningsyrkandet. Eftersom jag lade fram detta yrkande tidigare i dag, vill jag något kommentera det. Riksdagen har inte hunnit bereda färdigt denna fråga. En rad utskott har inte haft tid att svara, helt enkelt. Det var mycket stressigt just då. Vi hade hela miljöpropositionen på halsen, osv. Dessutom är det så att en rad viktiga dokument inte har kommit till offentligheten, t.ex. den hemligstämplade danska miljörapporten. Vi skulle behöva ta del av den, inte bara vi som är motståndare utan även de som än så länge stöder broprojektet. Enda chansen att göra det och förhindra att man fattar ett förhastat beslut är faktiskt att få till stånd en återremiss -- då kan man bearbeta det vidare. Det ger också möjligheter att debattera frågan mer i valrörelsen, och det kan den såvitt jag förstår bara må bra av. Som Bengt Silfverstrand sade behöver man halvera kvävenedfallet för att klara skogsmarkens bärförmåga. Men det gäller skog där man har vanligt skogsbruk och tar ut skog och då också tar ut kväve. Naturskog -- naturreservat, urskogar -- är betydligt mer känsliga. Där bör man minska kvävenedfallet ytterligare med hälften, alltså med 75 % eller mer i södra Sverige. Faktum är alltså att vi behöver minska utsläppen av kväveoxider med åtminstone 70--75 %.

Fru talman! Jag var inte i kammaren men jag hörde genom högtalare ute i huset när Bengt Silfverstrand började sitt anförande. Det är inte var dag man hör Bengt Silfverstrand anslå den förtroliga tonen. Han talade om andras överdrifter och sade att man kanske skulle visa förståelse för varandra -- bromotståndarna överdrev på sitt sätt och broivrarna på sitt. Men rätt som det var återföll Bengt Silfverstrand i en stil som är mer symbolisk för honom, med våldsamma angrepp på andra. Låt mig ta det bit för bit. Man kan prata om överdrifter om man vill. Mycket av det som händer när det gäller miljön, vattengenomströmningen osv. om man uppför en Öresundsbro är i dag okänt. Vi vet alltså inte vad som händer. Då kan man naturligtvis, som broivrarna, tro och hoppas att det inte händer någonting. Men man kan också, om man är litet mer omdömesgill, försöka se varningarna i det. Det är en fara att bygga någonting sådant här när konsekvenserna för miljön och vattengenomströmningen till Östersjön är okända. Vi måste ju ta reda på fakta innan vi gör någonting. När vi har byggt bron och får fakta är det för sent att göra någonting. Då kan vi inte göra någonting -- då står vi där med bron. Sedan sade Bengt Silfverstrand att det var några stycken folkpartister i Nordvästskåne som yrkat på återremiss. Vilka några stycken är det? Skall vi vara ärliga, skall vi vara ärliga, Bengt Silfverstrand! Vilka några stycken folkpartister i Nordvästskåne yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet? Det vill jag ha reda på. Jag kräver ett besked på den punkten. Bengt Silfverstrand gick upp i kammarens talarstol och försökte vara den generöse, den som skall visa att det har förekommit överdrifter i debatten, och så strax därefter gjorde han sig skyldig till direkta lögner och felaktiga påståenden. Jag kräver faktiskt ett besked om vilka folkpartister det gäller.
Fru talman! Jag tycker inte att man behöver hetsa upp sig så våldsamt som Kjell-Arne Welin gjorde. Kjell-Arne Welin gick upp i talarstolen och tyckte i sak detsamma som jag och lade sedan ned mycket stor energi på att tala om annat! Han skall få ett mycket klart och rakt svar. Jag uppfattade det i alla fall så att kollegan Siw Persson från Höganäs yrkade på återförvisning. Nu har jag svarat på den frågan. Kjell Dahlström talade om politisk integritet och råg i ryggen. Det tycker jag är oerhört viktigt. Har man politisk integritet och råg i ryggen tar man ställning. Jag har i sakfrågan tagit ställning på samma sätt som Kjell Dahlström, Viola Claesson och Roy Ottosson, m.fl. Jag står alltså för reservationerna 1 och 2. Omvänt tycker jag att om ni nu har politisk integritet och råg i ryggen tror ni väl på lödigheten i era argument och är beredda att följa upp dem här i dag och förlitar er inte på nya turer, ett nytt kattrakande, nya utredningar. Jag har den mycket bestämda uppfattningen att den här frågan nu har utretts tillräckligt mycket och tillräckligt länge. Det finns en fullödig dokumentation av argumenten mot en bro. Den återfinns i den motion som jag har skrivit på tillsammans med andra socialdemokrater, och den återfinns också i många av de motioner som väckts av vänsterpartiet, centerpartiet och miljöpartiet. Det behövs alltså inga nya turer. Har ni någon tro på er själva, så stå fast vid era reservationer 1 och 2, och försök inte belasta riksdagen med onödiga utredningar och turer som i praktiken bara innebär att den här frågan kommer tillbaka om någon dag igen. Då finns det, mina vänner, definitivt inga nya argument att tillföra den här debatten.

Fru talman! Jag är inte så övertygad om att en återförvisning av ärendet till trafikutskottet skulle innebära att det med expressfart kom tillbaka hit som en bumerang. Jag är inte övertygad om det. Den här debatten visar tvärtom att det finns så mycket för trafikutskottet att överväga att om trafikutskottet efter den här debatten beter sig på det viset omyndigförklarar man sig på ett katastrofalt sätt, menar jag. Bengt Silfverstrand kan ju genom att delta i återförvisningsbeslutet vara med om att åstadkomma en förändring. Vi står självfallet för reservationerna 1 och 2 -- återförvisningen ställs ju inte på något sätt mot reservationerna 1 och 2; jag förstod inte den argumenteringen riktigt. Återförvisningen kan innebära att vi får den prövning som både Bengt Silfverstrand och andra vill ha, medan det är en klar minoritet för reservationerna 1 och 2 -- det vet ju Bengt Silfverstrand. Jag undrar litet förstulet om inte Bengt Silfverstrands fasthållande vid enbart reservationerna 1 och 2 trots allt bara är en demonstrationspolitik för väljarna, för att man skall kunna hävda att man mycket väl kan vara bromotståndare och rösta på socialdemokraterna i valet även om man bor i Helsingborg, osv. Jag tycker inte om den typen av ''dubbelspråk''. Jag tycker att vi måste rensa bort det ur den svenska politiska kulturen -- det bidrar till politikerföraktet. Tyvärr måste jag säga detta, Bengt Silfverstrand. Men jag sympatiserar med Bengt Silfverstrands sakpolitiska inställning.
Fru talman! Jag tror att man väcker den största respekten och bidrar mest till att minska politikerföraktet om man tar ställning i frågan, dvs. att man i det här fallet, när man som vi har samma uppfattning i sakfrågan, säger sin mening om vad man tycker om bron och i vårt fall förespråkar en tunnel. Jag tror att man inte väcker respekt och minskar politikerföraktet genom att till utskottet bolla tillbaka en fråga som senare kommer tillbaka om några dagar. Vi vet att det då inte finns några nya argument att tillföra. Jag vill till sist lämna ett kort svar till Kjell-Arne Welin. Jag beklagar och ber om ursäkt om jag har kollektivanslutit Kjell-Arne Welin till Siw Perssons uppfattning om återförvisning. Jag kan då bara notera att folkpartister i nordvästra Skåne i denna fråga inte heller kan enas om samma uppfattning.

Fru talman! Jag kan faktiskt inte låta bli att begära ordet. Jag vill nämligen rätta till ytterligare felaktigheter från Bengt Silfverstrand. Han säger att jag i det senaste replikskiftet hade sagt att jag hade full sympati för Kjell Dahlstöms, Siw Perssons och andras yrkande om återremiss. Jag kommer kanske säkert att rösta för detta, men jag har inte yrkat detta i mitt anförande. Bengt Silfverstrand hade alltså fel när han i sitt anförande hävdade att det fanns några folkpartister som hade yrkat detta. Bengt Silfverstrand säger i sitt sista replikskifte att folkpartisterna i nordvästra Skåne inte kan bli överens. Bengt Silfverstrand har på bara några korta inlägg lyckats ha fel i påstående efter påstående. Det är beklämmande att Bengt Silfverstrand handskas med sanningen på detta sätt. Jag måste ännu en gång säga att jag hälsar Bengt Silfverstrand välkommen i detta aktiva motstånd mot bron. Det har varit en lång och svår väg att komma hit. Det har varit tillkännagivanden osv., men nu har Bengt Silfverstrand långt om länge tagit ställning för att yrka avslag på propositionen. Det bra att det händer, tycker jag. Det är bara synd att det händer så sent.

Herr talman! För tids vinnande vill jag inledningsvis helt instämma i vad Agne Hansson sade. Jag instämmer också i hans frågor till majoritetens företrädare. Vi har utförligt redovisat hur ett alternativ till detta räntelånesystem skall se ut. Det finns inget skäl att här redogöra för alla de lösningar som vi har föreslagit. Den kritik som vi gång på gång har framfört står sig. Den har t.o.m. förstärkts. Jag vill illustrera det genom tre citat. Det första citatet lyder: ''Alla system som bygger på automatiska skuldökningar, där man lånar till räntan, är sjuka system.'' Det andra citatet lyder: ''Tänk er. Att gå in till en bankdirektör och säga att ni skulle vilja låna för att tillfälligt klara era höga räntor. Har bankdirektören läst om Ivar Kreuger och Hans Thulin lär han väl endast le ett blekt leende.'' Det tredje citatet lyder: ''När villaägarna upptäcker att deras skuld ökat efter ett par tre år blir systemet inte gammalt.'' Herr talman! Dessa uttalanden kommer inte från företrädare för folkpartiet, centerpartiet eller moderata samlingspartiet. De kommer i stället från tre inflytelserika och betydande debattörer när det gäller bostadspolitiken, nämligen Sören Rung, som är VD för Svensk Fastighetskredit, Nils-Erik Herr talman! Det finns en lång rad skäl till att detta system inte någonsin skall genomföras. Jag inskränker mig till att säga om höstens val kommer att resultera i en borgerlig riksdagsmajoritet, kommer svenska folket att besparas detta eländiga system. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 12.